Herr talman! De ekonomiska utsikterna bedöms just nu som ljusa. Den internationella konjunkturutvecklingen framstår också som gynnsam och även den svenska ekonomin uppvisar en oväntat snabb uppgång. Den ekonomiska utvecklingen för 1969 har därför på flera punkter fått revideras i förhållande till de prognoser som förelåg i januari månad och som vi då diskuterade här i riksdagen. Både efterfrågan och produktion har växt snabbare än vi hade väntat. Exportutvecklingen visar en gynnsam tendens och industriinvesteringarna, som under lång tid stagnerat, tycks nu ha utvecklats i en expansiv riktning. Till följd av denna ekonomiska stimulans har också sysselsättningsläget förbättrats. Antalet lediga platser har ökat, och i stora delar av landet föreligger t.o.m. en risk för överefterfrågan på arbetskraft. Kvar står emellertid som ett dystert och bekymmersamt inslag i den ekonomiska bilden ändå en betydande arbetslöshet i Norrlandslänen. Man kan naturligtvis diskutera ett och annat i denna bedömning, som ansluter sig till den som finansministern gjort i kompletteringspropositionen, både när det gäller den internationella konjunkturen och när det gäller våra egna framtidsutsikter. Olika meningar kan först och främst råda om långvarigheten av och styrkan i konjunkturuppgången. Vi har, det skall vi komma ihåg, denna gång fått del av den internationella uppgången förhållandevis sent, och vi skall också hålla i minnet att den internationella konjunkturbilden just nu är ganska splittrad och ojämn. Inte minst instabiliteten på den internationella valutamarknaden medför osäkerhet i bedömningen. Detta problem berörs på flera ställen i den reviderade finansplanen. Den utveckling som vi kunnat bevittna under de senaste åren inger onek ligen oro. En permanent balansbrist har vid upprepade tillfällen startat spekulationsvågor riktade mot centrala valutor — mot pundet, mot francen och även mot dollarn. Sverige har ju hitintills sluppit allvarligare valutaproblem men helt fria från följdverkningarna av dessa återkommande kriser har vi inte gått. Låt mig bara erinra om den kraftiga avtappning av valutareserven, som inträffade de första månaderna av detta år, och om de ganska stora förskjutningar som inträtt i samband med spekulationerna kring en uppskrivning av den tyska D-marken. Det är svårt att komma ifrån intrycket att det internationella betalningssystemet med den konstruktion, som det för närvarande har, bidrar till att konservera de grundläggande ekonomiska problem som kan förklara balansbristen på valutamarknaden. Ledande ekonomer har ju länge arbetat med och diskuterat dessa problem, och självfallet har åtskilliga konstruktiva förslag som skulle kunnat ligga till grund för en förbättring av det internationella betalningssystemet förts fram. Man har tänkt sig en breddning av de nuvarande kursmarginalerna eller ett ersättande av de nuvarande relativt stora kursändringarna med små regelbundna justeringar över längre tidsperioder — kanske kan en kombination av båda dessa förslag tänkas — allt i syfte att förbättra vårt nuvarande valutasystem. I USA har ju Nixonadministrationen visat intresse för ett system med mera rörliga växelkurser. Även på denna punkt fordras det naturligtvis en aktivitet från den svenska regeringens sida, och en sådan aktivitet skulle ligga eller ligger, i den mån aktivitet förekommit, väl i linje med Sveriges traditionella strävanden att avveckla tullar och andra handelshinder mellan världens nationer. Ett betalningssystem som inte fungerar tillfredsställande innebär alltid en risk och kan betraktas som ett frö ur vilket nya handelshinder kan växa fram. För en liten nation som liksom Sverige är starkt beroende av utrikeshandeln är ett väl fungerande betalningssystem av avgörande betydelse. Därför är det också naturligt att regeringen borde verka för någon form, t.ex. genom en återkommande internationell konferens, för en fortlöpande översyn av det internationella betalningssystemet. Den inhemska konjunkturförbättringen får alltså inte förleda oss att tro att vi nu kommer att leva i en värld fri från problem. Den ökade ekonomiska tillväxttakten får inte heller leda till något slags huggsexa, där vi inte längre känner oss besvärade av ekonomiska restriktioner. I själva verket ställer denna nya ekonomiska situation stora krav på den ekonomiska politikens utformning. Och det finns kanske också anledning, när vi nu är ute ur konjunktursvackan, att blicka tillbaka och försöka lära av misstagen i den förda politiken. Gång på gång under 1960-talet och inte minst under de senaste två-tre åren har med otvetydig skärpa framgått hur starkt beroende vårt land är av omvärlden. Vi kan inte föra en ekonomisk politik som är isolerad från den som förs i andra med oss konkurrerande länder, och vi kan inte bortse från de villkor som våra internationella handelspartners skapar. Prisoch kostnadsutvecklingen i vårt land måste hela tiden ses i sitt internationella sammanhang. Vårt näringslivs konkurrenskraft är avgörande för möjligheten att expandera, att skapa sysselsättning, och tar man inte hänsyn till dessa ekonomiska realiteter drabbas man av de ekonomiska problem som vi upplevt under de senaste två-tre åren. Men härav följer också att vi i dag inte kan sitta med armarna i kors i tro att vi bara har att inhösta de vinster som konjunkturuppgången medför. Förutsättningen för snabb produktionsökning och tryggad sysselsättning är de möjligheter den internationella konjunkturen ger och det utrymme för en ekonomisk expansion som vi skapar. En balanserad ekonomisk utveckling ställer därför minst lika stora krav på den ekonomiska politikens utformning som det varit nödvändigt att ställa i varje annat konjunkturläge. Den bristande samhällsekonomiska balans som är en följd av regeringens politik under 1960-talets första hälft bidrog, har vi nu kunnat konstatera, till att förvärra den sysselsättningskris som sedan följde. Vi saknade, när nedgången kom, manöverutrymme då det bäst behövdes för den mer expansiva politik som hade varit önskvärd för att åstadkomma en bättre balans på arbetsmarknaden. Att industrins investeringar stagnerat under den senaste treeller fyraårsperioden har påpekats flera gånger både i kompletteringspropositionen och i den proposition som lämnades i januari. Men det är också klart att detta framstått som ett av de allvarligaste hindren för den kommande ekonomiska tillväxten. Inte heller i januari i år tydde prognoserna på någon förbättring, men nu har den senaste investeringsenkäten visat på en klar uppgång. Det tycks alltså äntligen bli en sådan, och enligt bedömningarna i den reviderade finansplanen skulle nu industriinvesteringarna komma att öka med totalt 6 procent under 1969. Vi är vana vid att sådana här prognoser har stora osäkerhetsmarginaler. Men det är ändå tydligt att industrin i dag till följd av den internationella konjunkturuppgången ser den närmaste framtiden an med större tillförsikt. Det finns emellertid även i fråga om industriinvesteringarna anledning till en reservation. Förutsättningen för att den oundgängligen nödvändiga uppgången av investeringarna inom in dustrin i synnerhet och inom näringslivet i största allmänhet skall komma till stånd är att det kan skapas utrymme för en dylik ökning. Det bör inte råda några delade meningar om nödvändigheten av en sådan prioritering av de ekonomiska resurserna, att en utbyggnad och en förbättring av produktionsapparaten snarast kan komma till stånd. Det förutsätter givetvis att inte de offentliga investeringarna tar så mycket utrymme i anspråk att det inte blir något över för det privata näringslivets investeringar. En återhållsamhet med investeringarna på den offentliga sidan blir därför av detta skäl också nödvändig. Inte minst måste en sådan restriktivitet komma att gälla kommunerna, som ju uppvisar en betydande expansionsvilja. Det skall bli intressant att höra hur finansministern den här gången ämnar tackla sin låt mig säga ärkefiende på detta område. Hur skall finansministern se till att man från statens sida får ett bättre grepp över den kommunala investeringsutvecklingen? Det är ett erkänt faktum att förväntningarna alltid spelar en stor och avgörande roll när det gäller näringsliv och ekonomi. Vi bygger över huvud taget mycket av vårt handlande på framtida förhoppningar och förväntningar. Investeringarna sker naturligt nog efter en bedömning av framtidsutsikterna. Man frågar sig nu hur framtiden ter sig rent politiskt. Vilka politiska förutsättningar har man att räkna med under åren framöver? Kommer i spåren av den alltmer accentuerade vänstervridningen i svensk politik t.ex. motsättningarna mellan regeringen och näringslivet att skärpas? Kommer de gamla klasskampssignaler som hissades före 1968 års val återigen att hissas 1970 eller kan man räkna med en samverkan mellan olika parter, en samverkan som är en förutsättning för en framgångsrik ekonomisk utveckling? Det är några av de frågor som måste ställas i dag. Jag tror också att det är naturligt att många ställer dessa frågor, inte bara näringslivets män, de som i första hand har till uppgift att se till industrins utveckling och produktionsutvecklingen, utan även alla andra som är beroende av den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningsmöjligheterna i framtiden. Hur blir det för övrigt med den s.k. socialiseringsfrågan? Ja, vi har ju på senare tid fått höra alltmera högljudda krav på socialisering av stora delar av vårt näringsliv, och kraven har inte bara kommit från vänsterpartiet kommunisterna. Då hade det inte varit så mycket att bekymra sig om. De har även framförts från grupper och medlemmar av det socialdemokratiska regeringspartiet. Med större frenesi, större energi och större resurser har från olika håll hela den gamla socialiseringskatalogen ropats ut. Det är alla de vid det här laget välkända kraven på att oljebolagen, läkemedelsföretagen och andra stora delar av den privata företagsamheten skall förstatligas. Man talar om att mark och bostäder skall överföras i samhällets ägo, att kyrkans egendom skall konfiskeras av staten o.s.v. Det senaste och mycket energiskt framförda kravet är att bankerna skall socialiseras. Tidigare — det vill jag gärna erkänna — har det inte funnits någon anledning att under senare år ta upp socialiseringspropåerna till en seriös behandling, i varje fall inte här i riksdagen, med finansminister Sträng. De gamla socialiseringskraven har med den aktning och vördnad som ålderdomen kräver fått stå kvar i gamla socialdemokratiska programskrifter. De har dammats av vid olika jubiléer men avsikten har ju — vilket finansminister Sträng då och då sagt — tydligen aldrig varit att förverkliga dem. Bakgrunden till detta är väl att det svenska folket inte har någon önskan om socialisering. Det har tvärtom vid de val då äganderättsfrågorna aktualiserats sagt mycket bestämt nej till sådana strävanden. Därvidlag har säkerligen inte någon förändring inträtt just nu. Men ändå kom mer man inte ifrån, att socialiseringsfrågan av någon underlig anledning nu kastar en oroande skugga över det svenska samhället. Finansministern brukar själv hänvisa till dessa socialiseringskrav som en bidragande orsak till att vi under senare tid haft »en viss oro på valutafronten som föranlett statsmakterna att vidtaga särskilda åtgärder i förebyggande syfte». Effekten av det socialdemokratiska ungdomsförbundets nyligen presenterade program om en socialisering av bankerna blev enligt finansministern en avtappning av vår valutareserv med något tiotal miljoner kronor. Det är ett klart belägg för att man inte bara kan rycka på axlarna åt sådana extrema förslag. Därför finns det också anledning att just i slutet av vårriksdagen ställa en allvarlig fråga till regeringen: Överväger ni i dag i er långsiktsplanering låt oss säga en indirekt socialisering av bankväsendet i vårt land? Föreligger det risk för andra experiment på socialiseringsfronten? Nu kan finansministern visserligen försäkra svenska folket att han personligen går i god för att inga sådana experiment kommer till stånd. Kanske t.o.m. statsministern vill göra anspråk på att vara en garant för att hans eget partiprogram inte skall förverkligas. Men vad finns det för garantier för framtiden? Det socialdemokratiska partiet har kongress i höst. En ny ledning kommer till. Nya människor — hämtade ur den krets som i dag kräver socialism på olika områden — antas, åtminstone fram till valet, komma att överta regeringsmakten. Det är därför angeläget att få ett besked om hur regeringen ser på socialiseringsfrågan i samhället inte bara nu utan också under 1970-talet. Jag tror att svenska folket vill veta hur det skall gå. Jag är dessutom övertygad om att svenska folket inte vill att välståndet skall äventyras genom sådana våghalsiga experiment. Jag vill också i detta sammanhang ta upp en skattefråga. I anslutning till socialiseringsdebatten har man ständigt återkommit till kravet på en skärpt, ja, t.o.m. konfiskatorisk arvsoch förmögenhetsbeskattning. Det finns uppenbarligen strömningar inom socialdemokratin som menar, att ett personligt förmögenhetsägande och arvsrätten som sådan är moraliskt diskutabla och därför kraftigt bör kringskäras.

Amorteringsförfarandet skulle innebära, att staten fick en ny fordran vid varje generationsskifte.>» Jag tror inte att denna syn på arvsrätten delas av svensken i gemen. Vi har nog i allmänhet den uppfattningen att det vi lyckats arbeta och spara ihop under livet också skall kunna gå vidare till barnen och kommande generationer. Det finns stor anledning att redan nu gå in på en sakdebatt om dessa frågor, trots att de — som vi alla vet — är föremål för utredning i kapitalskatteberedningen. Men regeringen borde redan nu kunna ge ett besked om hur den ser på den principiella frågan. Delar regeringen exempelvis uppfattningen att arvsrätten inte moraliskt kan försvaras? Anser regeringen att förmögenhetsskatten kraftigt skall skärpas?

Jag skulle, i anledning av gårdagens diskussion med finansminister Sträng, kunna lägga till fastighetstaxeringens kombination med inkomstskatten som ju berör villaägarna. Jag tror därför att endast en samlad genomgång av skatteformerna kan ge det underlag som erfordras för att man skall få en uppfattning om förmögenhetsskattens funktion i det ekonomiska skeendet. Vår uppfattning inom moderata samlingspartiet är att vi i dag inte är beredda att biträda förslag som innebär skärpt arvsoch förmögenhetsbeskattning. Däremot är det motiverat med en sänkning av både arvsoch förmögenhetsskatten för mindre arvslotter och förmögenheter. I finansplanen varnas för riskerna av en överhettning av ekonomin. I det sammanhanget bör vi inte glömma bort den offentliga konsumtionen. Det är en vanlig föreställning att konsumenterna alltid är oansvariga och att deras konsumtion måste hållas tillbaka med skattevapnet. Men hur vore det om man först såg till att riksdagen — politikerna inklusive finansminister Sträng, som naturligtvis anser sig som mycket mer kompetent och ansvarsmedveten än alla Övriga — ansträngde sig att begränsa den konsumtion över vilken den suveränt beslutar, nämligen den offentliga konsumtionen. Vi har från moderata samlingspartiet ofta hävdat vikten av att hålla de offentliga utgifterna på en nivå som ligger inom ramen för den produktionsökning som normalt sker i samhället år efter år. Det är också därför som vi i budgeten för kommande budgetår har anvisat en del besparingar för att hålla utgiftsökningen på en någorlunda rimlig nivå — alltså ett litet tillskott till de besparingar som finansministern traditionellt genomför. Men det är också därför som vi har yrkat på en bespa ringsutredning för att försöka finna de nödvändiga besparingar som måste komma till stånd för att balans i ekonomin skall kunna upprätthållas och för att ett rimligare skattetryck skall kunna etableras. Viktigt är också att se till att man stimulerar det frivilliga sparandet. Att genom olika former av sparstimulerande åtgärder försöka få medborgarna att deltaga i kapitalbildningen i samhället leder självfallet till en önskad återhållsamhet av den privata konsumtionen, men det är också ett inslag i en politik som syftar till att sprida ägandet på allt fler händer i samhället. Herr talman! Den allvarligaste kritiken mot regeringens ekonomiska politik måste som vanligt riktas mot regeringens handlande i skattefrågan. Inte heller i kompletteringspropositionen förekommer några resonemang om hur regeringen ser på skattepolitikens framtida utformning. Någon skattereform diskuteras över huvud taget inte. Däremot har både finansministern och andra socialdemokratiska politiker i andra sammanhang denna vår tagit upp skattefrågan. Ett genomgående drag i anförandena har varit att man betonat hur svårt det är att genomföra en skattereform. Ointresset för en modern skattepolitik har verkligen lyst igenom. De krassa ekonomiska realiteter, som finansministern älskar att tala om, kommer kanske dock att tvinga regeringen att finna någon form för omläggning av skattepolitiken. Men då är också frågan i vilken riktning och på vilket sätt en sådan omläggning skall ske. Hittills har de fördelningspolitiska aspekterna på skattefrågan helt kommit att dominera debatten, Någon tanke på att skattepolitiken bör utformas så att det blir ett instrument att öka de samlade ekonomiska resurserna i samhället har sällan förekommit. Av de uttalanden som gjorts från socialdemokratiskt håll har också framgått att även i den kommande skattepolitiken blir det fördelningsfrågorna som får dominera. Skattesystemets resursskapande bety delse blir återigen för den socialdemokratiska regeringen en underordnad fråga. Ändock borde väl den första fråga som man ställer sig när det gäller skattesystemets utformning vara om det är produktionsvänligt, om det är modernt och om det verkar så att den ekonomiska tillväxten stimuleras. Borde inte skattepolitiken, herr finansminister, som ett primärt mål ha att stimulera arbetsvilja och sparande? Nu har uppenbarligen regeringen Erlander aldrig formulerat frågan på det sättet och därför ser också det svenska skattesystemet ut som det gör. Det är omodernt, kostnadsuppdrivande, arbetshämmande och produktionshindrande. Vårt gällande skattesystem har alla de nackdelar som gör det otjänligt som instrument i en modern ekonomi. Det framgår klart av avtalsförhandlingarna under de senaste månaderna att skattefrågan spelat en stor roll. Den gör det inte bara för tjänstemannaorganisationerna utan också för LO-förhandlarna. Skatten väger tungt i förhandlingsvågskålen — uttalat eller outtalat. Vi i moderata samlingspartiet har framlagt ett krav på en skattereform, som behandlas i det betänkande från bevillningsutskottet som i dag föreligger. Reformen är av ungefär samma modell som det förslag den norska borgerliga regeringen nyligen har presenterat och som jag tror i dag behandlas i stortinget.

Det skulle innebära att människorna kunde ta extraarbete och få en välbehövlig löneökning utan att straffbeskattas för denna. Förslaget skulle också innebära ett rejält bidrag till en lösning av låglöneproblematiken. Jag tror också att en så radikal och genomgripande förändring av de direkta skatterna skulle, om man så vill, ge utrymme för att realisera en individuell beskattning utan att man får de skatteskärpningar som familjeskatteberedningens olika alternativ till ny familjebeskattning visat sig ge. Statsmakterna kommer inte ifrån sitt ansvar inför arbetsmarknadens parter. Man kan inte säga att lönefrågan enbart är en förhandlingsfråga mellan löntagare och företagare. Självfallet är dessa parter också beroende av vilken prisatveckling det blir och vilka skatter man har. Regeringen borde i det här läget ha presenterat en skattereform av den modell vi föreslagit som statsmakternas bidrag till ett gynnsammare förhandlingsklimat. Herr talman! Vi ser det som en viktig uppgift att vara ett parti som företräder alla i samhället — även dem som Jå grund av utbildning, ansvarsställning, arbetsskicklighet o.s.v. har högre inkomster. Vi anser att även de hårt trängda inkomstgrupperna med låt oss säga omkring eller över 30 000 kronor behöver skattelättnader. Jag vill därför sluta med att understryka att de skatteförslag som vi framlagt är avsedda att medföra skattelättnader när det gäller direkta skatter över hela fältet och inte bara inskränka sig till några bestämda grupper på inkomstskalan. Vi tror att den mest angelägna skattereformen är att sänka den produktionshämmande marginalskatten. Det är olustigt att i dag höra politiker bagatellisera skattefrågan genom att blunda och låtsas som om sänkta marginalskatter var en oväsentlig fråga. Mot den bakgrunden skall det bli intressant att höra om finansminister Sträng skall fortsätta gå blundande genom livet eller om han skall öppna ögonen och se att det finns många människor som är hårt trängda när det gäller skattefrågan. Samhällsekonomi, skattepolitik, avtalsrörelser samt offentliga och enskilda utgifter — allt hänger samman. Om man rör på det ena påverkas det andra. Regeringen söker emellertid isolera skattefrågan till ett problem att skaffa staten mer pengar. Vi inom moderata samlingspartiet vill sätta in den i sitt stora sammanhang. Det är detta som är den avgörande skillnaden mellan vår uppfattning och regeringens uppfattning.

Herr talman! Jag har en känsla av att kammaren sätter värde på att den här sista debatten blir relativt kort. När jag ser ut över bänkarna får jag kanske också en känsla av att den senaste veckans lokaliseringsdebatt har inneburit att en hel del av kammarens värderade medlemmar har funnit för gott att lokalisera sig till andra områden än just kammarens plenisal. Detta gör det naturligtvis lättare för oss att koncentrera oss i det meningsskifte som sedvanligt följer med varje riksdags avslutning. Då vi i dag försöker bedöma den ekonomiska situationen blir resultatet ett belägg för den gamla välkända satsen att konjunkturerna — på samma sätt som årstiderna — växlar. För ungefär ett år sedan präglades situationen och läget av stor försiktighet på efterfrågesidan från de svenska industriföretagarna. På en del håll hade man en känsla av att det var något av en resignation som präglade framtidsbedömningarna. Riksdagsprotokollet från diskussionen för ungefär ett år sedan, som jag roat mig med att läsa igenom, ger vittnesbörd om att situationen var så i grund annorlunda, vilket naturligtvis också avspeglade sig i den ekonomiska debatten. Från oppositionens sida framfördes mycket energiska krav på generella lättnader i den ekonomiska politiken. Man skulle ha skattesänkningar på olika områden för att stimulera konjunkturen. Man uppträdde som olyckskorpar och talade om vad som väntade oss om regeringen var tveksam då det gällde att elda i den brasa som man tyckte behövde tändas. Så här i efterhand kan vi väl alla vara glada över att oppositionen var opposition för ett år sedan. Det skulle ha sett väsentligt mycket besvärligare ut i dag — jag behöver inte illustrera det närmare — om vi hade följt alla dessa »visa» råd som vi uppbyggdes med för ett år sedan. Vid årsskiftet och efter statsverkspropositionens framläggande tillät jag mig att i låt vara ganska försiktiga ordalag sia om att bättre tider var på väg. Nu, de sista dagarna av maj månad, vågar vi hävda att konjunkturuppgången är ett erkänt faktum — på den punkten har jag nämligen inte blivit motsagd av oppositionens talesmän. I vissa avseenden är konjunkturuppgången så markant att politiken måste präglas av åtgärder för att dämpa en alltför snabb uppgång, med alla de risker och negativa verkningar en sådan kan föra med sig för den ekonomiska balansen i vårt samhälle och för prisstabiliteten. Den gamla kända debatten från många tidigare år av påtagligt konjunkturuppsving blir således aktuell på nytt, och samhällets åtgärder för att förhindra överhettning blir mer aktuella än åtgärder för att stimulera och aktivisera — det konstaterandet gäller generella åtgärder och generella ingripanden. Den lokala stimulansen och den selektiva ekonomiska politiken har väl även i dagens perspektiv sin aktualitet — de senaste dagarnas intensiva debatt om 1o kaliseringspolitiken är vittnesbörd härom. Vi kommer att få använda såväl generellt åtstramande medel som selektivt stimulerande medel på samma gång, så länge efterfrågan ökar i en del av landet, medan i en annan del av landet efterfrågan inte räcker till för att ta i anspråk de tillgängliga resurserna. Man belyser måhända situationen bäst om man visar på arbetslöshetsläget i mitten av maj 1969. Centerpartiets talesman Lars Eliasson anförde här en del siffror, och jag skall i någon mån komplettera dem. Det har sagts många gånger tidigare under den gångna veckan, att vi i hela riket hade närmare 68 000 obesatta platser i mitten av maj månad och att det är 22 000 fler obesatta platser än vid motsvarande tid för ett år sedan. I landet utanför skogslänen är de obesatta platsernas antal nära 20 000 större än för ett år sedan, men även i skogslänen — det har kanske inte kommit fram under den gångna veckans debatter — är platstillgången i dag bortåt 3 000 större än den var för ett år sedan. Antalet arbetslösa i riket är ungefär oförändrat i jämförelse med läget för 12 månader sedan. I skogslänen har arbetslösheten tyvärr ökat något, men i landet i övrigt har den sjunkit. En talande uppgift är — här vill jag föra statistiken litet mer å jour än herr Eliassons siffror att storstadslänen har fyra platser på varje arbetslös. I landet i övrigt utanför skogslänen går det tre lediga platser på varje arbetslös, men i skogslänen går det två arbetslösa på varje ledig plats. I april månad hade vi i skogslänen tre arbetslösa på varje ledig plats, och i maj månad var det två arbetslösa på varje ledig plats. Det finns väl anledning att räkna med att arbetsmarknaden trots allt kommer att kontinuerligt förbättras även i skogslänen. Nu är det ju inte så enkelt, att de lediga platserna utan vidare passar ihop med de arbetslösa och de arbetssökan de, men statistiken har sitt stora intresse som en barometer på utvecklingen också i ett längre perspektiv, kanske både framåt och bakåt. Vi finner således att under de senaste åtta åren har efterfrågan på arbetskraft, mätt med rikssiffror, aldrig någonsin varit så hög som den är nu, i maj månad 1969, inte ens under det typiska högkonjunkturåret — jag kan säga överansträngningsåret — 1965. En intressant statistisk uppgift är också att vi inte någon gång på de sista åtta åren har haft så många lediga obesatta platser i skogslänen som under maj månad i år. Att antalet obesatta lediga platser inom Övriga län också är högre i maj detta år än tidigare under 1960-talet är ju den enkla matematiska konklusionen av detta. Till denna bild bör fogas, att dessa 33 000 arbetslösa i maj är en högre siffra än som förekommit tidigare under 1960-talet i maj månad. Detta gäller speciellt för norrlandslänen; i storstäderna och i övriga län har vi vid några tillfällen under den sista åttaårsperioden haft högre arbetslöshetssiffror än i dag. Nu är emellertid årets arbetslöshetssiffra påverkad av fjolårets riksdagsbeslut både om förlängd ersättning till sådana som tidigare blev utförsäkrade som arbetslösa och om s.k. äldrestöd, vilket var ett okänt begrepp för ett år sedan. Förutsättningen för att få ut såväl den förlängda försäkringsersättningen som äldrestödet är att anmälningsplikten vid arbetsförmedlingen fullgöres och det sker i mycket större utsträckning när man nu har möjligheter att få ersättning såvida man icke kan erbjudas arbete. När tidigare dessa ersättningsmöjligheter icke förelåg, var det naturligt om man mindre ambitiöst besökte arbetsförmedlingarna — många gånger kanske man helt enkelt resignerade därför att man visste att det inte fanns något arbete att få. Denna starkt ökade efterfrågan på arbetskraft sammanhänger med en ny optimism i fråga om det svenska näringslivets utsikter. Jag har under de senaste remissdebatterna uttalat vissa bekymmer över den stagnation i näringslivets investeringar som statistiken givit belägg för. Glädjande nog — detta har understrukits i flera inlägg i dag — har vi fått en vändning i det avseendet. För handelns investeringar är uppgången utomordentligt markant: icke mindre än 19 procent under 1969 i förhållande till fjolåret. Däri ligger då också byggnation för kontor samt kostnader för administrativa och förvaltningsmässiga ändamål. Delvis har vi här en reflexverkan efter den påtvingade återhållsamhet som den 25-procentiga investeringsavgiften för något år sedan innebar, men även den egentliga industrin, vars investeringar under 1968 låg kvar på den nedpressade nivå som kunde avläsas år 1967, visar nu tydliga tecken på uppåtgående optimism och aktivitet. I kompletteringspropositionen redovisas, som här redan sagts, en investeringsökning på 6 procent, i huvudsak för maskinsidan, med de aspekter detta har för svensk verkstadsindustri. Där är uppgången icke mindre än 10 procent under 1969 i förhållande till fjolåret. Industrin återtar alltså nedgången under de två senaste åren och avancerar ytterligare ett steg framåt. Naturligtvis finns det förklaringsgrunder för denna nyvaknade optimism. 1968 var för företagen ett på det hela taget mycket gott år, och eftersom man under år 1968 fortfarande var ganska tveksam om framtidsutsikterna, stärkte man rent allmänt likviditeten och konsoliderade företagens ekonomi. Var och en som av intresse eller å ämbetets vägnar — för min egen del, är det kanske en kombination av båda — försöker följa med företagens bokslut kan konstatera, att det gångna året praktiskt taget utan undantag har va rit gott i ekonomiskt avseende. Riksrevisionsverket räknar ju upp inkomsterna från företagen med icke mindre än 20 procent i det nya perspektivet. Man har således på företagssidan numera bättre finansiella möjligheter för en ny expansion, en högre grad av egen likviditet, vilket alltid är investeringsstimulerande, särskilt som man har kunnat avläsa både en ökad efterfrågan och, märk väl, en påtagligt förbättrad prissituation på världsmarknaden. Det gäller väl framför allt de under de senaste åren ganska hårt pressade industrigrenarna, skogsindustrin, järnoch stålindustrin och även varvsindustrin. Utrikeshandeln, vars siffror ju är representativa för det svenska näringslivets konkurrenskraft, visar under 1969 en mycket glädjande utveckling. Värdemässigt kan vi avläsa en exportstegring på 12 å 13 procent under de första fyra månaderna i år, jämfört med ett år tidigare. Naturligtvis har även importen ökat, nämligen med 10 å 11 procent. Importen har väl stigit något mer än vad vi räknade med, medan exporten i stort sett motsvarat våra förväntningar. Det är i dag för tidigt att spå något om årsresultatet av vår utrikeshandel, men en viss förbättring av bytesbalansen, såsom annonseras i propositionen, tror jag vi vågar räkna med som en realistisk prognos. När jag talar om »en viss förbättring» betyder det sakligt sett en reduktion av det tidigare skisserade underskottet i vår bytesbalans. Importökningen har väl också sin förklaring i en benägenhet att på nytt bygga upp lagerhållningen inför risken att den konjunkturuppgång vi nu avläser skall föra med sig ytterligare prisstegringar. Då vill man från importörsidan helt naturligt se om sitt hus. Den försörjningsbalans som vi redovisar utgår ifrån att de samlade resurserna skall öka med 4—5 procent, det är satt till 4,5 procent. Denna ökning fördelas på investeringsoch konsum tionssidan, så att den privata bruttoinvesteringen ökar med 6—7 procent, den kommunala med 8—9, den statliga med + 0 och bostäderna med någon procent. Den offentliga konsumtionen beräknar vi skall öka med 6 procent och den privata med hälften så mycket.

Jag vågar nog säga att de grundläggande förutsättningarna för att klara den skisserade uppgången med bibehållen balans i vår ekonomi är relativt goda. Vi har en effektiv arbetsmarknadspolitik med variationsmöjligheter i fråga om insatsernas tyngd i olika avseenden. Våra reserver som kan ställas till marknadens förfogande utgörs i dag av de statliga beredskapsarbetena som kommer att tas ned, samt av de i runt tal 35 000 personer som är under omskolning, en siffra som även kommer att tas ned. Under den mest besvärande sommarsäsongen får vi väl också som vanligt ett extra tillskott av skolungdomar som är beredda att göra sin insats på arbetsmarknaden. Under konjunkturnedgångens år uppstod en viss outnyttjad produktionskapacitet som kommer väl till pass när efterfrågan ökar. Jag skulle därför inte vara riktigt ärlig, om jag inte i dag förbehöll mig rätten att revidera synpunkterna från årsskiftet på ett par avsnitt. Den inkomststegring som vi vid årsskiftet räknade med att svenska folket kollektivt skulle kosta på sig uppskattades då till 6 procent. I dag har vi höjt siffran till 7. Detta får konsekvenser i två avseenden. Vi räknar med en något hårdare drive i konjunkturuppgången och följaktligen också med att den prisstegring på 2 procent under 1969 som annonserades förmodligen kommer att uppgå till 2,5 procent. Vid en prisjämförelse retroaktivt för de senaste tolv månaderna visar det sig att prisstegringen med utgången av april månad varit 2,4 procent. Inkomstuppräkningen får effekt även på statsinkomsterna, som för innevarande år beräknas öka med en halv miljard kronor och för kommande budgetår med i runt tal en miljard. Den statliga upplåningen skulle således för kommande budgetår siffermässigt stanna vid ungefär en och en halv miljard kronor, vilken siffra dock automatiskt kommer att justeras när, som jag hoppas, den långa och besvärliga lönerörelsen så småningom kan avslutas. Men samma underskattning förekom i statsverkspropositionen varför den relativa förbättringen inte förändras utan blir ungefär en miljard. Detta är enligt min mening av utomordentligt värde då, trots den förbättrade likviditeten inom företagen, den pånyttfödda investeringsoptimismen kommer att leda till större anspråk på kapitalmarknaden, på samma sätt som kommunernas investeringar mot bakgrunden av den ständigt stigande kommunala utdebiteringen kommer att fordra ett visst ökat låneutrymme. Slutsatsen blir följaktligen, herr talman, att dagens situation kan bedömas så, att det föreligger faror för överansträngning och överslag och en samlad ambition kan gå längre än vad våra reella resurser tillåter. Detta ligger närmare i blickfältet än den motsatta situationen, som dominerat de senaste årens ekonomiska debatter. För att bibehålla den ekonomiska balansen tvingas nu regering och riksbank att följa den fortsatta utvecklingen med allra största uppmärksamhet, och vi skall använda de penningpoli tiska, finanspolitiska och kreditpolitiska medel som står till vårt förfogande. Vi har också räknat med att komplettera detta med en skärpning av byggnadsregleringen på det oprioriterade området, d.v.s. vad som inte rör bostäder, skolor och industrianläggningar. Denna skärpning har redan drivits så långt att i Kungl. Maj:ts kansli sker en prövning av alla investeringsobjekt, som drar en kostnad över 3 miljoner kronor, således en individuell prövning av om investeringarna är nödvändiga eller ej. Vidare har statliga beställningar hos industrin skjutits på framtiden för att lätta trycket. Och för första gången har Sveriges industriförbund utfärdat en motsvarande rekommendation till sina medlemmar med en klar uppmaning att ta det lugnare och skjuta på beställningarna för att undvika vissa överansträngningsfenomen. Det är som sagt första gången Sveriges industriförbund gör en sådan insats i den allmänna ekonomiska politikens tjänst, som jag gärna vill ge förbundet ett oreserverat erkännande för. Kreditåtstramningen är ett faktum och kommer väl att förbli det under i varje fall den närmast överskådliga tiden. Räntenivån är hög i vårt land. Diskontot ligger på 6 procent, vilket har sina förklaringar. Delvis är den höga räntenivån betingad av valutaoron i världen — den saken har tidigare framhållits i denna debatt. även den oron härrör från skilda källor. Amerikanernas strävan att eliminera sitt betalningsunderskott leder till en internationell likviditetsåtstramning, och då fungerar marknadsmekanismen som den alltid gör: är det ont om en vara, så stiger priserna på densamma, och är det ont om pengar, så stiger räntan.

Denna situation leder till att man i den ekonomiska internationella debatten av och till talar om kommande växelkursjusteringar. Jag har läst en del uttalanden av professorer och ekonomer av facket som ägnat sig åt dessa frågor. Men jag är ännu mer Överraskad av att några av dagens talare så oförblommerat har givit uttryck för att växelkursjusteringar skulle vara en lösning i dagens situation. Jag tror inte detta — det vill jag ärligt erkänna. Bretton Woods-överenskommelsen efter kriget, med vad den innebar av fasta växelkurser, gav en stabilitet åt den internationella handeln som har varit av utomordentligt värde och medfört en expansion i internationell och nationell ekonomi utan tidigare motsvarighet. Visserligen finns det i dag en liten variation i växelkurserna, men den är helt obetydlig i fråga om förskjutningarna. Gör den marginellt större, och det uppstår en osäkerhet i de internationella affärerna. Då riskerar man en permanent spekulation — och det spekuleras gudi klagat tillräckligt ändå i dessa frågor! Jag skulle alltså inte vilja rekommendera detta system. Det är någonting som man kan sitta och leka med vid sitt skrivbord och rent teoretiskt utveckla texten kring, men jag tror man skall vara utomordentligt aktsam när det gäller att tillämpa systemet ute i den praktiska verkligheten. Vi har för vår del försökt klara problemen med andra ingripanden. Det finns alltså anledning bibehålla systemet med praktiskt taget fasta och oförändrade växelkurser. Den spekulation som var så markant före första veckan i maj månad och som förorsakade mycket av oron på valutamarknaden och en avtappning även för vår del har nu klingat av. I ett av våra grannländer tvingade avtappningen av valutareserver fram korrigeringar i den ekonomiska politiken av utomordentligt långtgående natur som sved hårt i skinnet på medborgarna. Enligt den tyska regeringens mycket bestämda deklarationer, som vi väl har anledning tro på, blir det ingen revalvering. Tyskarna nöjer sig med den exportskatt och den importeftergift som redan finns; man förlänger tiden för de åtgärderna. Detta kan kallas för en form av revalvering, men det har inte revalveringens alla konsekvenser och leder inte till spekulation i de olika ländernas valutor. Det har också kunnat noteras en återströmning av valutor. Den har kanske inte varit särskilt snabb, men om jag minns rätt har omkring 4 miljarder D-mark nu strömmat tillbaka. Det var dock mellan 11 och 12 miljarder D mark som strömmade in i Västtyskland, och det är alltså ett gott stycke kvar innan situationen har blivit helt återställd. Jag återkommer till det förhållandet att, om man skulle börja laborera med tankegångarna om en genomgående större rörlighet i växelkurserna, skulle det skapas en permanent oro och en regelbundet förekommande spekulation, som ingen skulle vara betjänt av. Vi har väl ändå kunnat avläsa en viss ljusning beträffande dessa svåra frågor när vi studerat vad som inträffat på det internationella fältet. Man torde i dag vara på det klara med att ett valutafallissemang för en nation — i varje fall om det gäller en nation av nämnvärd storleksordning — är en olycka för hela världen. Staterna är så invävda i varandra handelsoch valutamässigt att en ekonomisk konkurs — om jag får använda detta uttryck — för en stor nation drar med sig många konsekvenser för andra nationer. Detta förhållande har lett till att det växt fram något av en internationell riksbanks och regeringssolidaritet när det gäller att klara sig ur sådana här och liknande situationer. Den internationella monetära fonden i Washington, som är en institution tillkommen i ett klokt ögonblick i mänsklighetens historia, är ett försäkringsarragemang för situationer av detta slag. Baselbanken har också vid olika tillfällen ingripit och via ett solidariskt engagemang från vissa riksbanksledningar klarat av tillfälliga besvärligheter för någon viss nation. Medlemsländerna i IMF av vilka Sverige är ett, har ratificerat överenskommelsen om de speciella dragningsrätterna, som är ett led i arbetet på att stabilisera den internationella ekonomin. Avsikten är nu att man vid höstens bankoch fondmöte i Washington skall försöka komma fram till en mera realistisk startpunkt för att iscensätta det nya systemet. Vi kan således konstatera att det under åren har etablerats något av ett internationellt försäkringssystem på valutaområdet, och det har trots allt inneburit ett stabiliserande moment. Men naturligtvis har detta liksom alla andra försäkringssystem ett klart och mycket bestämt villkor: på lång sikt måste det i samtliga länder finnas ekonomisk disciplin och klok hushållning, eftersom försäkringssystemet är uppbyggt för att avhjälpa tillfälliga och oförutsedda påfrestningar. Den ekonomiska disciplinen och den kloka hushållningen är således ständigt och vid varje tillfälle aktuella ting för oss. Jag tycker inte att oppositionen i vårt land vare sig tidigare eller i dagsläget har lyckats leva upp till dessa målsättningar. I en situation där vi snart har tagit ut ett maximum av vad penningoch kreditpolitiken förmår i återhållande syfte travar t.ex. moderata samlingspartiet oförskräckt på och kräver omedelbara skattesänkningar. Man vill alltså att finanspolitiken skall försvagas i ett läge där kreditoch pen ningpolitikens möjligheter är utnyttjade praktiskt taget så långt det går. Detta förhållande försöker herr Holmberg och hans partivänner nödtorftigt kamouflera genom att tala om att det i stället skall sättas in sparstimulerande och andra finanspolitiska åtgärder. Vilka dessa andra finanspolitiska åtgärder skall vara, är man klok nog att inte i något avseende försöka precisera. Även centerpartiet är i detta sammanhang ute på en farlig väg. Man föreslår att företagen i skogslänen skall få generella skattesänkningar, som man kallar skattefria avsättningar i lokaliseringspolitiskt syfte. Under utskottsbehandlingen har ju också dessa förslag avvisats med hänsyn helt enkelt till att skattesänkningar inte passar ihop med en i dag riktig finanspolitik, och det framhålles att vi har andra och bättre medel för att nå våra syften i den lokaliseringspolitiska aktivitet som vi är eniga om. Herr talman! Härmed har jag väl i stort sett kommenterat reservationerna. Men i bevillningsutskottets betänkande nr 50 möter vi också, och det är intressant, en lång önskelista från oppositionen — det är mittenpartierna som leder härvidlag — om utformningen av en skattepolitisk reform i framtiden. Ett år när skattepolitiken inte figurerar i regeringsförslagen, inte finns med i kompletteringspropositionen, inte presenteras i form av speciella skatteförslag, så skriver oppositionen långa skattepolitiska reservationer. Det kan väl bara tolkas som ett uttryck för brist på argument i de frågor som kompletteringspropositionen egentligen gäller. Nu hoppas jag — jag har tidigare sagt det offentligt och jag kan upprepa det — att det skall bli möjligt att under 1970 års riksdag presentera en skattereform. Denna kan endast — det vill jag understryka — ha karaktären av en skattepolitisk omläggning. Huvuddragen tror jag att jag har offentligt dekla rerat. Men jag kan repetera att det väsentliga blir att höja den indirekta skatten för att skapa möjligheter att åstadkomma skattelättnader för de lågavlönade. Enligt min mening bör man i sammanhanget göra ett allvarligt försök att ordna upp familjebeskattningens irriterande problem, och jag tror inte heller att kommunalskattens verkningar kan lämnas åsido vid en kommande reform, lika litet som förmögenhetsoch arvsbeskattningen. Men här är vi inne på svåra avvägningar. Varje höjning av mervärdeskatten slår på levnadskostnaderna, utlöser kompensationsanspråk från de löntagare som konfronteras med levnadskostnadsstegringen i mer eller mindre accentuerad form. Måhända kan dessa kompensationsanspråk — men det blir en svår arbetsuppgift — »pacificeras» när det gäller de lågavlönade grupper som via skatteoperationen får en direkt sänkning av sina skatter. Svårare tror jag det är att >pacificera> den inkomsttagargrupp som i ett skatteutspel med tyngdpunkten på de lågavlönade praktiskt taget blir utan skattesänkningar men konfronteras med levnadskostnadsfördyringen via den indirekta beskattningen. Under de senaste åren har jag funnit att framför allt centerpartiet och folkpartiet — alltså mittenpartierna — varit mycket angelägna att tala om nödvändigheten av att lönemässigt och skattemässigt slå vakt om just de lågavlönade grupperna. Jag tror vi har en gemensam arbetsuppgift i att predika inkomstutjämningens och solidaritetens evangelium för de grupper i samhället som icke kan räknas in bland de lågavlönade. Centerpartiet och folkpartiet bör här, sin propaganda trogna, ha en utomordentligt stor uppgift att fylla. I en sådan här skatteoperation, som ofrånkomligen för med sig levnadskostnadsstegringar, aktualiseras också andra kompensationsanspråk. Det gäller kompensation åt folkpensionärerna och barnfamiljerna med anledning av levnadskostnadsstegringen. Om man ser litet närmare på saken finner man därför att det inte bara är fråga om att stå till tjänst med ett skatteförslag, som mottas med allmän entusiasm och applåder, utan att den bistra verkligheten är den, att det kan bli tillfredsställelse på ett håll men motsatt reaktion på andra håll. Allt vad du vill göra för en viss grupp, det måste en annan grupp betala. I de intressanta reservationerna vid bevillningsutskottets betänkande och bankoutskottets utlåtanden hittar vi gamla kända ting. Men vi hittar också en och annan ny formulering som kan ha sitt intresse att avläsa. Det är bl.a. en önskan om att vi skall komma fram till ett enklare, rationellare och riktigare skattesystem. Det är sådana där värdeladdade uttryck som är populära och går rakt in i själen hos åhörarna. Alla vill ha en enklare skatt, alla vill ha en riktigare skatt, alla vill ha en rationellare skatt. Parallellt med denna ståtliga beställning presenterar moderata samlingspartiet förslag om 23 nya småjusteringar i det befintliga skattesystemet, medan från mittenpartierna föreslås 24 nya sådana småjusteringar. Jag brukar ju häcklas för det Strängska lapptäcket. Men herrarna bär flitigt fram nya lappar till täcket samtidigt som ni högljutt ropar på ett helt nytt och olappat täcke. Man kan verkligen efterlysa konsekvensen i det hela, men jag är ju inte bortskämd i det avseendet.

Det var väl bara någon vecka sedan som tjänstemännens ordförande bekla gade att man inte i avtalsrörelsen hade kunnat komma tiil ett samordnat utspel och samtal med Landsorganisationen.

På samma sätt som alla gånger tidigare är detta ett krav för den publika konsumtionen.

Besparingsutredningen, parlamentariskt sammansatt, väcks till liv igen, men eftersom jag har intill leda kommenterat detta förslag många gånger tidigare avstår jag därför nu. Långtidsbudgeten i arbetskraftstermer är också en sådan där gammal god bekant. Man behöver bara se första ordet, så kan man utantill vad som kommer därefter. Jag har alltid försökt tala om för motionärerna att den budgeten redan finns. Det görs ju sådana beräkningar och statistiska överslag i den långtidsprognos, som följer med kompletteringspropositionen. Jag vet inte hur vi skall kunna göra dem mera intensiva och mera närgånget granskande än i det utomordentligt förtjänstfulla arbete på den punkten, som har utförts inom finansdepartementets ekonomis ka utredningsavdelning och Industrins utredningsinstitut, där man såsom utredningsmän har haft den bästa expertis som har kunnat mobiliseras på området. När herr Holmberg gör gällande att vi saknade expansionsutrymme då lågkonjunkturen kom, talar han säkerligen mot sitt bättre vetande. Han kan inte, så ung och vital som han är, råka ut för så kapitala minnesförluster. Vad har vi gjort under de två senaste åren, då vi har haft denna konjunkturnedgång? Vi har låtit kreditpolitiken expandera — t.o.m. i form av konsumtionskrediter utan någon limitering — så att det faktiskt inte har förelegat några som helst hinder för att låna pengar. Vi har släppt fonderna generellt för att den vägen stimulera till industriinvesteringar. Jag har gått till riksdagen med förslag om och fått dess sanktion för extra avskrivningsbidrag i form av 10-procentiga skattepreferenser för investeringar, som har iscensatts under lågkonjunkturen. Det har på alla de områden, där man har kunnat göra en aktivisering, också skett en aktivisering.

Dessutom känner vi till att denna lågkonjunktur faktiskt har inneburit att det har funnits ett expansionsutrymme inom företagen, ett expansionsutrymme som väl ännu inte är helt konsumerat; på vissa områden är så fallet, på vissa områden inte. Jag frågar mig därför förtvivlat vad herr Holmberg är ute efter, när han säger att man inte har skött politiken så, att man i dagens konjunkturuppgång har de rätta reserverna, som kan behövas såsom bot mot eventuella överansträngningsfenomen. Herr Holmberg tar vidare upp socialiseringsfrågan, och naturligtvis hade jag förväntat mig det. Jag vill minnas att också herr Wedén i sitt mera ideologiskt betonade anförande kom in på dessa intressanta frågeställningar. Herr Holmberg menar att svenska folket har sagt nej till långtgående socialiseringskrav. Låt mig villigt erkänna att jag tycker att han har ganska rätt i det avseendet. Men herr Holmberg, som har avläst valresultaten på det sättet, kommer naturligtvis sin plikt likmätigt att tala om socialisering så mycket han orkar fram till valet i september månad nästa år. Hur ser regeringen på detta intressanta problem? Den frågan har framställts här i dag.

Den företräder kravet på samhälleligt ägande eller samhällskontroll av naturtillgångar, kreditinstitut och företag i all den omfattning det är nödvändigt för att tillvarata viktiga medborgarintressen.» — Men inte mer, det är ingen socialisering för dess egen skull utan för att tillvarata viktiga medborgarintressen. — »Den är beredd att skapa nya företag i samhällets ägo eller under samhällets kontroll, när den privata företagsamheten är ur stånd att fylla väsentliga behov. Den vill främja tillkomsten och utvecklingen av skilda former av samägda företag i alla de fall, då dessa kan väntas tjäna de arbetandes och konsumenternas intressen. Den vill stimulera enskild företagsamhet på de områden, där denna visar sig kunna förena effektivitet och framstegsvilja med ansvar gentemot konsumenterna, de anställda och samhället. Driftighet och initiativkraft skall ges spelrum och byråkratisering bekämpas inom såväl enskilda som kollektiva företag. De kollektiva företagen kan vara statliga, kommunala eller kooperativa, och ett direkt samarbete mellan privat och kollektiv företagsamhet kan också i många fall vara lämpligt. Dessa olika företagsformer bör inte betraktas som självändamål. Valet mellan dem måste bestämmas av vilka uppgifter som skall lösas.» Detta är, mina damer och herrar, en utomordentligt pragmatisk och nyanserad programförklaring, godtagen av 1964 års socialdemokratiska partikongress. Det går inte att ur den hämta underlag för att skapa socialiseringsskräck och skrämma dem som valt att vara egna företagare och vill fortsätta med det. Det går inte att ur den programförklaringen ta fram någonting som visar att vi vill socialisera för socialiseringens egen skull. Vi skall göra ingripanden där den privata företagsamheten har misslyckats och det är nödvändigt för samhället att korrigera, där samhället behöver ha en barometer på utvecklingen inom den privata sektorn. Det vore av värde om oppositionen ägnade sig åt att studera vad som verkligen står i det program som gäller än i dag. Man behöver inte måla en viss potentat på väggen bara för nöjet att få piska honom, även om man tror att det är valpolitiskt gångbart. I det långa loppet håller det säkerligen bättre om man talar om saker och ting som de är. Herr Holmberg frågade vidare om regeringen funderar på att skärpa arvsoch förmögenhetsbeskattningen. De moderata vill ha — och där presenterade herr Holmberg faktiskt en överraskning — lindrigare arvsoch för mögenhetsbeskattning än den nuvarande. Jag är frestad att fråga herr Wedén och herr Eliasson i Sundborn — och jag gör det från den utgångspunkten att herr Holmbergs senaste politiska slogan är »samarbete med övriga borgerliga partier, samarbete, samarbete, samarbete till varje pris, kosta vad det kosta vill»: Är ni överens på den punkten? är herr Wedén och herr Eliasson också inställda på att i detta läge, när framför allt herr Eliasson och hans partivänner har talat så mycket om den orimliga förmögenhetsfördelningen i landet, gå in för en liberalisering av arvsoch förmögenhetsbeskattningen? Det är faktiskt en fråga som är värd att ställas, och jag tycker att den förtjänar ett svar. Det skulle vara värdefullt för den politiska debatt vi har framför oss. Som alla känner till arbetar nu en utredning som har att behandla förmögenhetsoch arvsbeskattningen — den s.k. kapitalskatteberedningen. I den har moderata samlingspartiet sin representant, i den har centerpartiet och folkpartiet sina representanter och i den har självfallet regeringspartiet sina representanter. Jag bru kar dra mig för, om jag skall som statsråd sedermera handlägga en utrednings arbetsprodukt att avge en programförklaring under den tid en utredning arbetar. Jag tycker att kapitalskatteberedningen skall kunna arbeta tämligen ostört. Det är kloka och förnuftiga människor som partierna sätter in som sina representanter. I mitt parti sker det efter en sorgfällig bedömning, och jag utgår från att oppositionspartierna också arbetar på det sättet när de utser sina representanter. Dessutom skall kapitalskatteberedningens förslag i vanlig ordning remissbehandlas, och det kommer att bli en offentlig debatt i frågan. Vi får alltså möjligheter att avläsa både remissinstansernas uppfattning och den offentliga debatten. Först därefter brukar det vara vanligt att regering och riksdag tar ställning. Det är därför naturligt att jag inte nu från denna talarstol anger riktlinjer för det förslag som kan bli resultat av den sittande kapitalskatteberedningens arbete. Så mycket vågar jag väl ändå säga att jag inte betraktar förmögenhetsbeskattningen och arvsbeskattningen i den form dessa i dag har som tabu för ett ingripande i skärpande riktning. Hur långt man skall gå är en omdömesfråga. Vilka hänsyn man skall ta i arvsbeskattningen i de fall där det föreligger ett direkt blodsband och i de fall där det är fråga om kusiner, syskon 0. s. v., allt detta är en fråga om praktiskt politiska värderingar. Jag kan således inte stå till tjänst med ett program i denna fråga i dag. Men jag försäkrar herr Holmberg, att om jag lever och har hälsan och är den som skall rykta detta ämbete även i fortsättningen — och det är mycket som talar för det — så kommer jag att försöka exponera någonting av en uppfattning i de här frågorna i samband med den större skattereform, som jag tidigare sagt lämpligen bör kunna behandlas av 1970 års riksdag. Herr Holmberg tar upp den gamla tanken att vi måste ha en annan skattepolitik, en skattepolitik som ger arbetslust och är produktionsvänlig, som inte är arbetshämmande och som inte verkar emot produktionsutvecklingen. Ärade kammarledamöter! Till leda har jag stått i denna talarstol och fungerat som något slags nationalekonomisk föreläsare och försökt att med siffror bevisa att vi varken nationellt eller internationellt behöver skämmas i det här landet när det gäller produktionsutvecklingen och arbetslusten, trots att skattebördan är hög. Det finns länder, där skattebördan är beskedligare och lindrigare men där man på långa vägar inte presterar vad det svenska folket presterar i sin dagliga gärning, trots den höga skattebördan. Jag har någon gång sagt till herr Holmberg att han, när han slår an dessa tongångar, i själva verket är förbaskat — förlåt, herr talman! — oförskämd mot alla hederliga medborgare i detta land. Svensken är flitig och arbetsam. En och annan säger, att det är på grund av den höga skatten som han måste vara flitig och arbetsam för att få någonting över för en rimlig tillvaro. Det finns faktiskt en professor i nationalekonomi som i artiklar lagt ut texten i dessa tongångar. Jag inskränker mig till att säga att det inte finns något som helst bevis för att den nuvarande skatten dämpar arbetslusten och arbetsglädjen eller är produktionshämmande. Då man talar om en produktionshämmande beskattning bör man se på hur företagen beskattas i vårt land. Det är tre ting som konstituerar ett svenskt företags konkurrenskraft: ränteläget, skattebördan och arbetslönerna. Varje internationell jämförelse beträffande räntenivån visar att den svenske företagaren när han lånar på svensk kapitalmarknad snarare är mera gynnad än hans konkurrenter utanför våra gränser. När det gäller företagsbeskattningen är det ingen tvekan om att med de generösa avskrivningsregler vi har i vårt land — regler som ytterligare har liberaliserats genom förra veckans beslut om avskrivningsregler för byggnader och fasta anläggningar — är de svenska företagarna även i detta avseende favoriserade. Jag erkänner emellertid att när det gäller lönerna är de inte favoriserade — arbetare och tjänstemän i vårt land har högre löner än i andra länder. På denna punkt kompenseras emellertid företagen av att vi har en effektivitet i det svenska arbetslivet som man inte torde finna på så många andra håll. I en internationell sifferserie redovisas arbetskostnaden per produktenhet sedan 1960-talets början till dags dato. Det är egentligen bara ett land som kan visa en förmånligare utveckling än vårt, nämligen Nord amerikas förenta stater, detta av skäl som jag här inte närmare skall utveckla. Herr talman! Artigheten bjuder att jag även i någon mån försöker kommentera övriga partiledares inlägg. Herr Wedéns ideologiska utläggning hade kanske en viss distans till de mera konkreta och praktiska frågor som kompletteringspropositionen och skattediskussionen behandlar. Men den var icke förty ganska intressant att få del av. Han började med att säga att i botten på alla framsteg, det må vara på vilket område som helst, ligger den solklara omständigheten, att nationen har en fast och stabil ekonomi. På den punkten råder det naturligtvis inga delade meningar. Jag vill minnas att jag läste i min ungdom att författaren Sten Selander vid något tillfälle uttryckte detta så, att först den dagen som den enkle arbetaren får en lön som är dräglig, en bostad som gör skäl för namnet och en arbetstid som är rimlig, först den dagen kan man i landet börja tala om kultur. Naturligtvis måste de materiella bekymren vara ur världen innan andlig tillväxt och andra aktiviteter kan byggas vidare. Vi har lagt den grunden i vårt land, och det är naturligt att herr Wedén kommer över på det andra skedet i sin ideologiska debatt där han frågar om vi i fortsättningen skall ävlas och kämpa för att få någon krona mer i timmen eller om vi i stället skall avstå från detta för renare luft, för bättre vatten, för mindre buller, för en rimligare miljö. Den diskussionen pågår, och visst är detta en viktig fråga. Herr Wedén åberopar professor Dahmén, som ju har ägnat mycket stort intresse åt dessa frågor. Professor Dahmén har emellertid två alternativa lösningar. Den ena skulle jag vilja kalla en mera intensiv regleringsekonomi. Jag tror inte att professor Dahmén med den liberala ekonomiska grundåskådning som han i själva verket har — jag träffar honom en gång om året på Nationalekonomiska föreningens debatter och har tillfälle att dryfta sådana frågor med honom och, vi börjar känna varandra rätt bra — håller fast vid den idén. Hans andra alternativ är att den som förstör miljön skall betala för förstörelsen. Kör man bil in i storstaden till sin arbetsplats, skall man betala för den luftförstöring som det innebär. Om man av bekvämlighetsskäl utnyttjar engångsglas, skall man betala för den miljöförstöring som engångsglasen innebär. Om husmödrarna i effektivitetens intresse använder ett diskmedel som förorenar vattnet i recipienten, skall vederbörande fabrikant eller i sista hand husmödrarna betala de åtgärder som blir nödvändiga. Han ställer frågan som den skall ställas, och han ställer kyrkan mitt i byn. Han för inte bara ett allmänt tal om att vi skall ha bättre miljö, renare luft och renare vatten, utan han reser frågan, om vi är beredda att betala för det. Det vore naturligtvis riktigare och mera konsekvent och logiskt, om man slutade detta allmänna tal med ungefär sådana djärva rekommendationer som professor Dahmén vågar göra — han åberopades ju såsom den som speciellt har sysslat med och intresserat sig för de här frågorna. När herr Wedén talade om risken för att tidsutvecklingen leder till att vi hamnar i en centraliserad dirigering som ödelägger den lokala demokratin och det lokala inflytandet, tror jag att han gjorde sig skyldig till utomordentligt stora överdrifter. Vårt land har primärkommuner det må vara 280 eller 900 — med en långt gående suveränitet och 24 självständiga landstingskommuner. Jag föreställer mig att vårt land är det enda på klotet som utan begränsning medger kommunerna en heit självständig och obehindrad beskattningsrätt. Vi har vidare en fackföreningsrörelse som är självständig, och vi vill tiil varje pris undvika politiska ingripan den på arbetsmarknaden. Även detta är en faktor som garanterar att den centrala makten inte blir alltför dominant. Vi har en inflytelserik kooperativ rörelse. Vi tillämpar en blandekonomi som fungerar i enlighet med det citat ur partiprogrammet som jag tillät mig göra nyss. Ingen kan väl göra gällande att vi naggar några frihetsvärden eller demokratiska värden i kanten, när vi har denna utbyggda institutionella demokrati. Å andra sidan är jag helt på det klara med att utvecklingen osvikligen leder till att de centrala myndigheterna -— regeringen och riksdagen — tvingas till ett större mått av ledning och ansvar för den totala samhällsutvecklingen än tidigare. Jag drar den slutsatsen av det enkla konstaterandet, att den enskilde medborgaren i dag icke godtar den osäkerhet inför framtiden i sin dagliga livsföring som han accepterade för bara något tiotal år sedan. I och med att han inte godtar det måste det finnas någon instans mot vilken han kan rikta sina anspråk när han tycker att någonting brister, och då blir det den centrala ledningen som får ta det ansvaret. Samtidigt lever vi i en värld där gränsbarriärerna successivt försvinner på handelsoch valutaområdet, såsom jag har skildrat tidigare. Vi går in som en integrerande del i ett större ekonomiskt folkhushåll av världskaraktär. Även det talar för att riksledningen måste få ett större centralt ansvar än den har haft tidigare. Det gäller att finna en kompromiss mellan dessa båda synpunkter. Ingen är väl överraskad om jag säger, att jag tycker vi har lyckats ganska bra med kompromissen. Jag tycker att vi har grundlagt sådana konstitutionella rättigheter i kommunerna och ute bland folket, att denna utveckling inte behöver gå ut över värdefulla inslag i det svenska folkets bestämmanderätt. Herr Wedén slutade sitt anförande med att punktera upp ett program — det har blivit så populärt på senaste tiden att ställa upp punktprogram. Jag skall inte låta locka mig in på någonting sådant, men jag skall återge ungefär vad herr Wedén kom fram till. Den första punkten gällde att förstatligande skulle avvisas. Det är ju alldeles för onyanserat att uttrycka saken på det sättet. Jag tycker att vi har funnit den rätta kompromissen i den programtext jag nyss citerade. Den andra punkten gällde att löntagarna skall ha större inflytande på arbetsplatsen och över arbetsprocessen. Här är vi helt överens. Det tredje önskemålet var inflytande från samhällets sida över de skattefavoriserade stiftelserna. Det är bra, Weden! Där är vi helt överens. Samma sak har vi fastlagt i ett näringspolitiskt program som godtogs för ett par år sedan. Det norska experimentet med inflytande för de anställda har också jag haft tillfälle att studera, visserligen inte på platsen men i olika redovisningar. Det är ett intressant projekt, och jag skulle hälsa med tillfredsställelse, om man provade något liknande här i Sverige. Alla sådana experiment är värdefulla. Det finns inte heller här några delade meningar bland oss. Förstärk konsumenternas inflytande, säger herr Wedén. Ja, det är bara bra. Det önskar vi allesammans. Jag vill uttala en rent personlig uppmaning till herr Wedén: Fortsätt den mentala utvecklingsprocess som Ni för närvarande genomgår! Vi på vårt håll hälsar den med stor tillfredsställelse. Allra sist vill jag säga några ord till herr Eliasson i Sundborn som i dag vikarierar såsom partiledlare. Att man skall ta upp internationella överläggningar för att stabilisera ränteläget är nog en väl grund tanke när den beskrivs i dessa termer.

Vi är rent av med i Tiogruppen, den exklusiva grupp av industriländer som behandlar ekonomiska ärenden och valutafrågor. Nu tror jag inte att räntan i och för sig bör betraktas som något primärt. Att ränteläget är olika i olika länder är en följd av att den ekonomiska politiken sköts på olika sätt. Det primära är att få till stånd internationella förankringar i ekonomin som möjliggör en jämnare och mer stabil ekonomisk utveckling ute i världen. Lyckas det, blir det lugnare också på räntefronten. Räntans höjd är sålunda en följdföreteelse, och räntans växlingar har sitt ursprung i valutaoro och misslyckanden att skapa ekonomisk stabilitet. Det är det primära som man måste attackera, och sedan löser sig väl det andra på ett tämligen naturligt sätt. Herr Eliasson i Sundborn tar upp frågan om dämpning av storstädernas tillväxt. Jag har inte haft tillfälle att avlyssna den långa lokaliseringsdebatten, men jag föreställer mig att åtskilliga talare har ventilerat den frågan under sistlidna vecka. Naturligtvis kan storstädernas tillväxt gå för fort. Personligen har jag den uppfattningen att den kommer att lugna ner sig. Jag brukar varna kommunalmännen i storstäderna och storstädernas kranskommuner från att alltför sangviniskt bara dra trenden vidare 1 vädret, såsom den har utvecklat sig under de senaste tio åren. Jag tycker mig ha funnit en ganska bestämd strävan från producerande företag att söka sig ifrån storstadsområdena. Naturligtvis finns det förklaringsgrunder till det. Att driva industriell varuproduktion på markområden som har ett värde som ligger mellan 500 och 1000 kronor per kvadratmeter, vilket faktiskt kan avläsas i denna stad, måste ju innebära en ekonomisk belastning för företagen, som gör att de förr eller senare får fundera på, om de inte kan flytta på sig. De har dessutom andra nackdelar, som de inte kommer undan. Det är den mycket påtagliga rörligheten i storstadsområdena på arbetskraftssidan, och det är naturligtvis också löneglidningen som är väsentligt mera avancerad än i de lugnare områdena. Naturligtvis kommer storstäderna alltid att präglas av administrativa och förvaltningsmässiga centra, men direkt varuproducerande industriexpansion i storstadsområdena tror jag inte så mycket på. Vidare tog herr Eliasson upp en fråga, vilket väl får uppfattas som en kritik mot mig själv, så länge som jag sitter i regeringen och har ett visst ansvar för i vad mån investeringsfonderna används i lokaliseringssyfte. Han säger att det är fel att man, när man släpper loss investeringsfonderna, åstadkommer en effekt av dem i redan heta områden, som är större än vad man får i de typiska glesbygdsområdena. I vissa fall är det emellertid ofrånkomligt, därför att det för kanske 10—15 år sedan gjordes en etablering i ett storstadsområde, som växt fast så hårt att man inte nu kan vända på det hela. Jag har ju kritiserats mycket för regeringens medgivande till Volvo att få använda investeringsfonderna, där huvuddelen av det sista av våra utsläpp gick till Göteborg medan bara mindre delar gick till Skaraborgs län, till Västerbottens län och till Dalsland. Emellertid får man ju alltid sätta sig ned och fundera: Var är det rimligt att göra utbyggnaden? Man kommer då fram till någonting av en kompromiss emelian företagsekonomiska argument som man inte kan vifta bort och lokaliseringspolitiska argument som man vill tillmötesgå. Volvoinvesteringen är ett resultat av denna kompromiss. Volvo ute på Torslanda sammansätter bilar, vilket är en ytterst högmekaniserad och automatiserad verksamhet. Man sör där 160 000 bilar om året och räknar med att bygga ut det ytterligare, kanske till det dubbla. Men man gör just ingenting annat än sätter samman bilarna vid det löpande bandet i Torslanda. Plåtdelar görs i Blekinge, motorer görs i Skaraborgs län, växellådor och axlar görs i Västmanlands bergslag, karosser till lastbilarna görs uppe i Umeå och inredningar görs i Dalsland. Dessutom finns det, om jag inte minns fel, 580 underleverantörer som gör detaljer: skruvar, brickor, bultar o.s.v. Man kan resa omkring i Småland, ärade kammarledamöter, och i varje liten by hitta en liten företagare med 10, 15, 20, 25 eller 50 man som arbetar som underleverantör till Volvo. Det blir alltså fråga om en kalkylering av kostnaderna för transport till sammansättningsfabriken. Skall Volvo, som är avsikten, bygga ett utvecklingscenter, bör väl detta ligga där den förvaltningsmässiga, administrativa och tekniska organisationen är förlagd. Det är alltså inte så enkelt som att säga: Ge er i väg upp till Luleå, Piteå eller Umeå och förlägg hela expansionen dit. Den som i sista hand skall bära ansvaret måste ju också göra företagsekonomiska värderingar, och här rör det ju sig om en artikel för vilken man slåss på en världsmarknad som kanske är hårdare än beträffande de flesta andra produkter. Herr Eliasson i Sundborn tog också upp frågan om rundabordskonferensen. Det spörsmålet har jag emellertid redan berört. Jag lovade från början att vara föredömligt kortfattad, men allt här i världen är relativt. Utifrån mina bedömningsgrunder har jag hållit mitt löfte.

Herr talman! Dagens debatt spänner ju över mycket stora områden. Herr Wedén tog upp mycket intressanta problem i sitt inlägg, kanske inte bara för att blanda sig i den inre debatten inom socialdemokratin. Hans anförande utgör en intressant avspegling i liberala termer av den objektiva process som pågår i samhället. Kritiken av nuvarande maktförhållanden blir allt starkare, kraven på verklig makt för löntagare och konsumenter ställs av allt flera. även i borgerliga kretsar inser man att det inte går att bara säga nej till sådana krav. Man går kraven till mötes en bit och försöker bygga in dem i det nuvarande systemet, men detta kommer säkert inte att lyckas. Kraven på verklig makt för löntagare och konsumenter går inte att förverkliga under kapitalismen. Det skulle finnas mycket att säga i dessa utomordentligt viktiga frågor, men jag får återkomma vid ett annat tillfälle. Jag vill bara göra ett konstaterande: Kritiken från den socialistiska vänstern — av herr Wedén benämnd nymarxism — har starkt påverkat debatten. Herr Holmberg ville pressa finansministern till principiella ställningstaganden beträffande radikala ingripanden mot förmögenhetskoncentrationen och förstatligandefrågorna. Herr Sträng har nu försökt svara på dessa frågor. När regeringen på nytt börjar läsa högt ur SAP:s grundsatser måste det väl i alla fall ha hänt någonting, även om herr Sträng så småningom verkade bli helt överens med herr Wedén. Jag noterar bara de intressanta förskjutningar som på kort tid inträffat i fråga om debatteman. Detta är också naturligt med hänsyn till de många problemen på den ekonomiska politikens område. Sverige upplever en kraftig kapitalistisk högkonjunktur, som drar med sig alla de klassiska problem som är förenade med en sådan utveckling men som dessutom förstärker andra motsättningar som be ror på mera långsiktiga s.k. strukturella förändringar. Ökade klyftor och skärpta motsättningar uppstår på en rad områden vid fördelningen av inkomster och förmögenheter: mellan olika delar av landet, mellan arbete och kapital samt mellan folkets intressen och intressena hos den förening av statsbyråkrati och storfinans som utgör ett dominerande maktcentrum.

Jag skall inte i dag ta upp alla dessa frågor. Riksdagen har under den gångna veckan flera gånger diskuterat regionpolitiken, och jag tror uppriktigt sagt inte att något väsentligt nytt kan tillföras den diskussionen, hur viktig den än är. Det avgörande för att få en ändring till stånd på det området är för övrigt att utlösa en massrörelse bland befolkningen i de berörda regionerna som tvingar fram en ändring av statsmakternas målsättning och politik. Det är emellertid ett speciellt problem som jag vill fråga finansministern om. Den relativt kraftiga ökning av investeringarna som nu sker har såvitt jag förstår direkta återverkningar på förhållandet mellan de olika regionerna. Statsmakterna har ställt som ett allmänt mål att uppmuntra till ökade investeringar, och nu uttalas det allmän tillfredsställelse med att det målet har uppnåtts. Men det viktiga är ju inte att det investeras över huvud taget, utan det på längre sikt avgörande är i vilken typ av verksamhet som investeringarna göres, i vilka regioner de göres och vilka som kontrollerar investeringarnas konkreta genomförande. Och på det området har vi som bekant inte kommit särskilt långt i fråga om folkligt eller rent statligt inflytande. Ett som vi ser det oerhört viktigt problem är om man verkligen skall tillåta de privatkapitalistiska företagen att använda löntagarnas och samhällets medel, d.v.s. det gemensamma produktionsresultatet, till vilken typ av investeringar som helst. Vi menar att man inte kan göra det. Samhällsorganen måste ha inflytande över investeringarnas typ och kvalitet. Om vi skall få en bättre regionpolitik, är det också ett villkor att de nya investeringarna kommer till stånd i de områden där näringslivet planmässigt bör utvecklas. Statsmakterna borde i varje fall gå före, så att t.ex. frisläpp ur investeringsfonderna i huvudsak bara göres om det kommer sådan verksamhet och sådana regioner till godo där en utveckling är önskvärd ur allmänna intressen. Jag skulle gärna vilja höra finansministerns synpunkter på dessa viktiga investeringsfrågor, särskilt mot bakgrunden av hans yttrande att vi måste ha ett större mått av ledning från samhällets sida över näringslivet.

Herr talman! Herr Sträng sade att alla i dagens konjunkturläge är ense om att vi inte kan sätta in generellt stimulerande åtgärder. Han hade samma uppfattning för ett år sedan, men oppositionen hade då en annan mening. Jag har alltså fått rätt på den punkten, anser herr Sträng. Jag kommer här att tänka på det gamla talesättet att en klocka som står ju visar rätt tid två gånger om dygnet. Herr Strängs argumentation var väl också litet grunt tänkt — för att knyta an till ett uttryck som finansministern själv använde. Det konjunkturläge vi hade för ett år sedan kännetecknades ju inte alls av den konjunkturuppgång vi har nu, och det är väl ändå orimligt att driva den meningen att oppositionen hade fel när den då krävde tidsbegränsade generella eller selektiva stimulansåtgärder. Jag understryker att det gällde tidsbegränsade åtgärder. Det var inte fråga om åtgärder för obegränsad tid. Men låt mig här ställa en motfråga. Herr Sträng har i egenskap av finansminister givit företagen tillstånd att utnyttja sina investeringsfondsmedel. Om herr Sträng nu har tid att lyssna på mig vill jag ställa följande fråga. Under tiden maj 1967 till slutet av juli 1968 släppte herr Sträng loss bortåt en miljard kronor i investeringsfondsmedel i de tre storstadsområdena. Hade det inte varit lika motiverat ur konjunktursynpunkt att i stället sätta in generella åtgärder, som hela landet kunde ha fått glädje av och som hade medfört mindre risker för överhettning i storstadsområdena? När man diskuterar den ekonomiska politikens metoder kan man inte utan vidare avvisa tanken på att vissa generella stimulansåtgärder hade varit berättigade i fjolårets konjunkturläge, Vi hade då också en påtaglig och stor arbetslöshet, inte minst i skogslänen. Enligt min mening har regeringen misslyckats i sin politik genom att inte mera målmedvetet sätta in stimulansåtgärder i början av förra året. De skulle som sagt ha kunnat göras tidsbegränsade. Herr Sträng tog vidare upp frågan, om vissa skattelättnader skulle kunna göras i lokaliseringspolitiskt syfte och sade, att det var att beträda en farlig väg. Men är detta principiellt farligare än att använda investeringsfondsmedel, vilket ju också innebär skattelättnader. De har otvivelaktigt inneburit att de stora beloppen hamnat där vi har de största riskerna för överhettning. Det kan vara förståeligt om herr Sträng försvarar sitt handlande i Volvoaffären, men jag vill påpeka att de uppgifter som lämnats i pressen tyder på att det därvid inte bara gällde några man som skulle plocka ihop delar utan var fråga om en ökning av antalet anställda med 5 000 personer, Det betyder totalt ett antal motsvarande vad som finns i en landsortsstad på 20000 invånare. Det kan väl inte betecknas som ett relativt litet problem. Herr Sträng förbigick mina frågor om det inte nu borde finnas anledning att hårdare utnyttja investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte och vidare om det inte borde tillskapas särskilda investeringsfonder, vilka alla företag i landet som är villiga att satsa på speciella områden med stor arbetslöshet skulle få rätt att använda. Jag noterar med tillfredsställelse att finansministern har sagt ifrån, att en skattepolitisk reform skall föreläggas nästa års riksdag och att den skali ta sikte på det av oss från centerhåll så starkt understrukna kravet på verkliga skattelättnader för låginkomstgrupperna och angränsande skikt. Jag är vidare glad över att finansministern sade att pensionärer, barnfamiljer och andra inkomstsvaga grupper måste kompenseras, om en höjning av mervärdeskatten måste tillgripas. Det får inte heller bli så att höglönegrupperna kompenserar sig för en reform av detta slag, som syftar till ökad jämlikhet. Beträffande arvsoch förmögenhetsskatten vill jag lika litet som herr Sträng ge mig in på några uttalanden som på något sätt kan föregripa utredningsarbetet. Den enda reflexion jag vill göra i detta läge är att i varje fall vissa juste ringar förefaller nödvändiga med hänsyn till penningvärdeförsämringen och höjningen av taxeringsvärdena, Herr talman! Jag skulle också ha velat tillägga ytterligare en del, men tiden för mitt genmäle är nu ute.

Herr talman! Det fanns mycket att botanisera i herr Strängs invändningar mot mitt anförande. Jag känner mig föranlåten att börja med ett påstående av herr Sträng som innebar en oförskämdhet inte bara mot oppositionen som helhet utan även mot det demokratiska system som vi arbetar under. Herr Sträng frågar: Varför talar ni om skatter då jag, herr Sträng, inte har sagt ett enda ord i några propositioner om det framtida skattesystemet, inte lagt fram några förslag till ändringar? Ja, ännu har vi ju inte kommit i det läget att det är herr Sträng eller regeringen över huvud taget som bestämmer vad vi inom oppositionen skall tala om, och vi tänker inte heller tillåta att det blir ett sådant läge. Avgörande är att vi inom oppositionen — i viss utsträckning från olika utgångspunkter men ändå med ett gemensamt mål i sikte — har presenterat skisser till ett helt nytt skattesystem, och vi tycker det finns anledning att diskutera dessa. Nu beklagar sig herr Sträng dessutom över att vi också framför konkreta förbättringsförslag. De är temporära, avsedda att gälla tills vi får ett nytt skattesystem. Finansministern kallade dem nya lappar på herr Strängs eget skattetäcke. Ja, det behövs verkligen nya lappar på detta skattetäcke, ty det är knöligt, malätet och tunt, och under det ligger många skattebetalare som saknar både värme och pengar. Jag tycker därför att herr Sträng borde vara glad över att vi gör en insats för att förbättra situationen för herr Sträng även på det området. Men låt mig gå över till en konkret skattefråga som herr Sträng tog upp, nämligen arvsoch förmögenhetsbeskattningen. Herr Sträng refererade mig — och det är jag van vid — slarvigt, ofullständigt och också felaktigt. Vad jag sagt beträffande förmögenhetsskatten är att vi inom moderata samlingspartiet inte är beredda att biträda ett förslag som avser att skärpa arvsoch förmögenhetsskatterna; däremot är det motiverat med en sänkning av både arvsoch förmögenhetsskatterna när det gäller mindre förmögenheter och mindre arvslotter. Det uttalandet står jag fast vid. Nu undrar herr Sträng om mittenpartierna går med på detta, Ja, mittenpartierna får svara för sig själva. Men i realiteten är det ju så, finansminister Sträng, att denna tankegång att de mindre förmögenheterna och arvslotterna skall bli föremål för en viss skattelättnad inte är främmande ens för regeringen, och indirekt kan den utläsas ur direktiven till kapitalskatteutredningen. Därför vill jag fråga finansministern: Skall jag tyda finansministerns uttalande så, att finansministern vill göra en hårdare tolkning av direktiven till kapitalskatteutredningen än den jag gjort? Är det meningen att det skall bli en skärpning även i de lägre förmögenhetsoch arvsklasser som jag här talat om? Herr Sträng gick också in på socialiseringsfrågan och försökte med en svepande formulering, under hänvisning till det socialdemokratiska partiprogrammet, avvisa hela socialiseringstanken. Jag anser — och jag tror att många ansluter sig till den uppfattningen — att herr Sträng fortfarande i viss mån är en garanti för att några radikala förslag på detta område inte omedelbart kommer att genomföras. Men jag har också konstaterat, att på talarlistan för denna ekonomiska debatt förekommer inte någon av de unga nya socialdemokratiska ledamöterna som i andra sammanhang företräder en betydligt mera socialistisk syn på ekonomisk po litik och på äganderätt. Det är möjligt att herr Sträng har skrämt bort dem i dagens debatt. Men min fråga är: Kan vi räkna med att herr Sträng även vid en ny sammansättning av regeringen kommer att vidhålla uppfattningen att några = socialiseringsexperiment inte skall genomföras? Frågan är i allra högsta grad berättigad därför att vi har en utrikesminister Torsten Nilsson som är litet delad på den här punkten. Han är bl.a. ordförande i Stockholms arbetarkommun, där man flitigt motionerar om socialisering av kreditväsen, om konfiskering av kyrkans egendom och överförande av flerfamiljshus till samhället och liknande saker. Jag undrar om det inte finns skäl att få ytterligare ett auktoritativt uttalande på denna punkt även från andra personer i regeringen än herr Sträng när det gäller socialiseringsfrågan.

Herr talman! Herr Sträng talade i ett sammanhang om en viss mentalitetsförändring som skulle ha inträffat hos mig eller hos folkpartiet. Det var i samband med den näringspolitiska uppläggningen och frågan om det allmännas insyn i företag som får lokaliseringsstöd eller i stiftelser som bedriver t.ex. forskning för nyttiga ändamål. Jag skulle vilja erinra herr Sträng om att detta har funnits i vårt näringspolitiska program något längre än i det socialdemokratiska programmet — efter vad jag minns. När det gäller konsumentpolitiken vill jag erinra herr Sträng om, att den socialdemokratiska majoriteten i denna riksdag år efter år har avslagit liberala framställningar i syfie att förstärka konsumenternas ställning.

Så sent som i år har man också från den socialdemokratiska majoriteten avvisat en rad förslag från oss som gått längre i miljöskyddande syfte än vad regeringen vill vara med om. Sedan är det verkligen nödvändigt, herr talman, att på samma sätt som herr Eliasson i Sundborn reagera mot finansministerns framställning av det riktiga i den politik som han själv och regeringen förde under 1968: ”Högkonjunkturen kom till slut och var skulle vi varit om oppositionens förslag hade genomförts?” Dessa förslag innebär för det första en del åtgärder som automatiskt skulle ha avvecklats. För det andra var de i hög grad selektivt insatta. Vad finansministern här är ute efter är tydligen ett försvar för en av honom själv förd, icke tillräckligt konjunkturanpassad politik, en politik som medförde bekymmer och besvärligheter för många människor här i landet, många fler än det var nödvändigt att utsätta därför. Såväl medan vi förde denna diskussion 1968 som i efterhand har man från stora löntagarorganisationer uttryckt precis samma mening som vi gjorde då och som den jag uttrycker nu. Det var alltså en dåligt konjunkturanpassad politik. Jag instämmer med herr Holmberg beträffande skatterna i ett avseende; det var ett häpnadsväckande uttalande som finansministern gjorde när han sade: ”Jag har inte tagit upp de långsiktiga skatteproblemen i år. Varför gör man det från oppositionens sida? Varför har folkpartiet och centerpartiet tillsammans en stor gemensam reservation?” Jo, herr finansminister, därför att vi nu — det har varit fallet under en längre tid — anser att en sådan genomgripande skattereform är nödvändig, därför att finansministern skulle ha tagit itu med den saken tidigare och därför att vi nu för vår del vill precisera några bärande linjer för en lösning. Sedan är det säkerligen finansministern välbekant att när det gäller de konkreta högerförslagen om skattesänkningar har vi för vår del liksom under tidigare år icke ansett dem möjliga att genomföra. Vad kapitalskatterna beträffar menar jag, med utgångspunkt i att jag finner det riktigt att finansministern inte i detalj preciserar sin inställning på den punkten, alt jag har samma rätt att inte göra det. En generell höjning av kapitalskatterna anser jag emellertid inte befogad, så mycket kan jag säga. Det är dock klart att penningvärdets förändring är ett mycket starkt skäl för lindring av både förmögenhetsoch arvslottsskatterna, när det är fråga om de mindre förmögenheterna och arven. Att detta i sin tur kan föranleda justeringar av skatteskalorna och viss ökning i fråga om större förmögenheter och arv är naturligt. Under alla förhållanden tror jag att man härvidlag också måste ta hänsyn till spareffekterna och de effekter som finansministern i ett annat sammanhang har uttryckt farhågor för, nämligen kapitalflyktseffekterna. Man kan inte isolera de båda senare avvägandena från hela detta problem; det måste finansministern vara medveten om. Herr talman! Det citat som finansministern läste upp om socialisering kan ju tolkas på både det ena och det andra sättet. Det kan användas som underlag för den ståndpunkt som finansministern intar men också som underlag för den ståndpunkt som man intagit inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet — och inte bara där; jag fäster, som jag redan nämnt, mindre vikt vid det. även landets båda största arbetarkommuner har ju uttryckt sitt instämmande i t.ex. kravet på banksocialisering. Det kan man väl kalla starka krafter inom det socialdemokratiska partiet! Mitt resonemang om centralisering kontra decentralisering gällde i huvudsak inte det nuvarande tillståndet utan den framtida utvecklingslinjen. Herr Sträng befinner sig ändå på en centraliseringslinje, ehuru icke alls på en så utpräglad socialiseringslinje som de andra instanser jag här talat om. Här fordras ett klarare besked från finansministern än vi hittills har fått.
Herr talman! Herr Hermansson ställde en fråga till mig: Skall man tillåta vilka typer av investeringar som helst? Det förhåller sig ju så att det som resultat av en investering kommer fram en produkt. I vårt fria konsumtionssamhälle kan en del produkter visserligen sägas vara viktigare än andra produkter, men på det hela taget svarar produktionen mot medborgarnas önskemål. Jag är medveten om att herr Hermansson kan invända, att medborgarnas Önskningar är manipulerade och dirigerade av en reklamverksamhet, som inte känner några gränser, och därför inte är något riktigt uttryck för vad de egentligen vill ha, men jag har alltid avhållit mig från sådana patentklara uppfattningar i dessa frågor. Vad är det vi gör i detta land? Vi har en skogsindustri som producerar sågad vara, trä, plywood, craft liner, papper, massa o.s.v. Vi har en varvsindustri som gör båtar från ganska lyxbetonade färjor — som fraktar herr Hermansson, om han någon gång reser över Östersjön till Europas kontinent — till oljetankers och lastfartyg. Vi har en järnoch stålindustri, vars produkter vi alla känner till. Vi har en beklädnadsindustri, som gör allt från ar betskläder av blåtwills till — höll jag på att säga — fru Timanders rymddräkt; om den är fabrikstillverkad eller specialgjord vill jag dock låta vara osagt. Vi har också en livsmedelsindustri, som producerar vad vi önskar på det området. Jag har ganska svårt att tänka mig att regeringen skulle bestämma vilka typer av industrier som skall få producera och vilka produkter som skall få föras ut i marknaden. Produktionsinriktningen är väl ett uttryck för i vilken konsumtionsnivå och standardnivå en nation är. När jag har haft tillfälle att resa omkring litet ute i världen har jag funnit, att nationer som befinner sig i början på en standardstegring är tvingade till prioritering av en helt annan karaktär än nationer som har passerat låt mig säga det första och det andra steget på denna långa väg. Det är helt naturligt att Frankrike och andra länder i Europa efter kriget måste sätta in sina resurser på områden som man gav preferenser, t.ex. för återuppbyggnaden. När jag reste i Sovjetunionen hade jag tillfälle att tala med dess planeringschefer. Landet var då i en sådan situation att det viktigaste var att producera elektrisk kraft och stål, hämta fram olja och se till att jordbruket gav livsmedel i tillräcklig utsträckning, så att medborgarna kunde äta sig mätta. Jag har tyvärr bara varit där en gång, men jag har talat med andra som bar varit där efter det att jag reste där 1963 eller 1964. Sovjetunionen har nu kommit litet längre i den allmänna standardstegringen och släpper fram en <konsumentvaruproduktion som, även om den inte har samma karaktär av lyx som den har i vårt land, ändå börjar tendera åt det hållet. Får man leva och ha hälsan och behålla freden är man väl snart inne i samma mönster som vi. När jag reste där gjorde man inga bilar för privat behov. De allra flesta av oss som sitter i denna kammare håller oss med en privatbil för personligt behov oavsett vilken partitillhörighet vi råkar ha. Men i Sovjet hade man ransonerat tillgångarna och använde sin dilindustri till att göra i huvudsak astbilar. Det tarvades en mycket miautiöst granskad licens för den privatperson som ville köpa en privatbil. Det är möjligt att man i dag, sedan man utvecklat industrin, har helt andra och liberalare grunder och att Sovjetmedborgaren nu utan alltför stora svårigheter kan köpa sin Volga, sin Moskvitch eller sin Fiat — ty man tillverkar ju även Fiat i Sovjetunionen numera. Det är således en fråga om i vilket läge man befinner sig i den allmänna utvecklingen; industrins investeringar och produktion reflekterar i stor utsträckning läget. Jag skulle inte vara beredd att säga att det vore särdeles lämpligt att centralt dirigera alla investeringar i vårt land. Man kan visserligen ibland reta sig på att det tillverkas vissa produkter som inte är lika angelägna som andra där man tycker att det vore bättre om ansträngningarna sattes in, men på det hela taget är vår blandekonomi ett ganska riktigt uttryck för de breda folklagrens önskemål. Vi är inte — jag vill här försvara Medelsvensson -— manipulerade i den utsträckning som man ibland gör gällande i den s.k. radikala agitationen. Herr Eliasson i Sundborn — och jag kan inkludera även herr Wedén — försökte försvara ståndpunkten för ett år sedan. Jag vidhåller uppfattningen att det varit fel att släppa loss generella stimulanser i maj månad 1968. Redan då började uppgången, och man gör inte generella liberaliseringar för att efter någon eller ett par månader låta dem efterträdas av nya skärpningar i den ekonomiska politiken. På det hela taget är den ekonomiska politikens instrument inte så rörligt att det utan vidare går att göra en fin, snabb anpass ning från den ena dagen till den andra, från vecka till vecka. Man skulle önska att det vore möjligt, men i praktiken spelar vissa tröghetselement in. Vad jag däremot är absolut övertygad om är, att ifall vi hade följt mittenpartiernas rekommendationer, så hade vi inte kunnat hålla den prisstabilitet som vi kan se tillbaka på i dag. Vi hade haft en sämre valutareserv, vi hade varit längre ut i det kalla vattnet, och vi hade haft mindre motståndskraft mot de internationella valutaspekulationer som vi sedermera fått uppleva. Det är min mycket bestämda övertygelse. Låt mig vidare till herr Eliasson i Sundborn säga, att jag inte kontrollräknat om det är precis 1 000 miljoner kronor som släppts loss av investeringsmedel i de tre storstadsområdena. Man kanske först får göra den reflektionen att de pengarna inte har utlöst någon aktivitet eller efterfrågan på ett år och inte heller på två år, utan det är fråga om en tidsperiod på tre, fyra och i något fall fem år. Dessutom innebar det lössläppandet att man erhöll ett par hundra miljoner kronors investeringar i lokaliseringsbygderna. Det gör man inte med generella lättnader i den ekonomiska politiken. Då får man alltihop satsat just i de områden som ligger vid sidan om skogslänen. Vi tvingade fram investeringarna i Luleå, Piteå, Kalix, Lycksele och Sollefteå — för att nu taga några exempel. Det resultatet hade herr Eliasson inte kunnat avläsa med alternativet generella lättnader i den ekonomiska politiken. Låt mig säga, även om jag inte längre skall tala om Volvo, att vad jag ville illustrera var följande: Volvo i Göteborg har en sammansättningsverkstad. Företaget har ett investeringsprogram framför sig som fram till år 1980 kommer att öka arbetsstyrkan med 4000 å 5000 personer.

När emellertid den tekniska apparaten skall utvecklas, när forskningen skall sättas in och när det blir fler bilar att sätta samman, då kommer det att betyda en ökad aktivitet i Göteborg. Denna bild bör man ha klar för sig när man — något som tyvärr varit fallet — gör dessa enkla jämförelser som jag fann i herr Eliassons inlägg. Så några ord till herr Holmberg. Jag brukar få finna mig i det mesta, och visst skall jag finna mig i att ni diskuterar skatter även i dag. Men jag tilllåter mig trots allt att ha den uppfattningen, att skattedebatten vinner på ait man för den när de konkreta utredningsförslagen föreligger och när frågorna blir aktuella. Kommer det ett skatteförslag, så har det föregåtts av en stor offentlig debatt och ett remissförfarande; det har väckts motioner, och det har förekommit en diskussion i bevillningsutskottet. Jag tycker nog att debatten i riksdagen lämpligen bör komma därefter i stället för på detta utomordentligt förberedande plan. Vad jag emellertid ville understyrka var inkonsekvensen i att, samtidigt som man ropar på den enkla och rationella skattereformen, så drar man sig inte för att komma med tjoget yrkanden om ändringar i det gamla systemet. Det är det jag anser inte går ihop i den skattepolitiska debatt som herrarna för. Herr Holmberg gjorde ett medgivande i sitt senaste inlägg. I det första anförandet sade han, att det var angeläget att liberalisera arvsoch förmögenhetsskatten. Jag antecknade, så jag minns inte fel på den punkten. I det andra inlägget sade han, att det är angeläget att göra det för de mindre förmögenhetsägarna och de mindre arvstagarna. Jag tycker nog att herr Holmberg börjar nalkas problemen från mer realistiska utgångspunkter. När vi så småningom får akterna på bordet får vi se vad herr Holmberg stannar för. Det är möjligt att vi kan ha skilda uppfattningar om var gränsen går för vad som menas med mindre förmögenhetsägare och större förmögenhetsägare. Kommer en ny regering att experimentera med socialiseringsingripanden, frågar herr Holmberg. Det vore förmätet om jag gjorde mig till tolk inte bara för den sittande regeringen utan även för en eventuell ny regering. Jag kan uttrycka mig så försiktigt att jag säger att jag skulle bli mycket överraskad om en ny regering skulle experimentera med socialiseringsingripanden. Att en ny regering på samma sätt som den sittande regeringen finner det förenligt med sin allmänna politik att ha ett ökat statsinflytande på vissa områden har ingenting med experiment i socialiseringssyfte att göra. Jag skulle således tro att en ny regering på det hela taget fortsätter i den gamla regeringens fotspår. Herr Holmberg säger att man skall fråga inte endast finansministern om detta, utan man skall fråga även andra. Jag får då överlåta åt herr Holmberg att välja lämpliga ögonblick och fråga andra, jag svarar som sagt för mig i detta sammanhang. Herr Wedén tog upp samma fråga som herr Eliasson i Sundborn, nämligen att vad de tyckte i fjol var alldeles riktigt. Som jag tidigare framhållit tror jag däremot att deras åsikt var alldeles felaktig. Jag har tillåtit mig säga att vi borde tacka vår himmelske Skapare för att förslagställarna var i opposition vid det tillfället och inte satt i regeringen. Herr talman! Vad herr Wedén anförde i övrigt var inte så direkt riktat mot finansministern och regeringen att det bör föranleda något egentligt svar utöver detta.

Herr talman! Herr Sträng ville intyga att Svensson inte var manipulerad. Jag tycker däremot att herr Sträng själv föreföll mycket manipulerad av liberala idéer, när han talade om vårt fria konsumtionssamhälle. Jag tror inte att det existerar i den formen som man inbillar sig i den liberala teorin. Herr Sträng ville också hävda den uppfattningen att de enda typer av samhällen, där det vore angeläget för statsmakterna att gå in och prioritera olika verksamhetsområden eller olika användningar av bruttonationalprodukten, skulle vara samhällen som vore industriellt mera outvecklade än vårt. Det är ett grundläggande fel som finansministern gör sig skyldig till om han gör den bedömningen. En rad sådana prioriteringar görs i vårt samhälle, men frågan är vilka som skall bestämma och fatta de avgörande besluten. Det handlar här inte om att kanslihuset skall sitta och bestämma vilka tyger och konsumtionsvaror som skall produceras, utan det handlar om de stora besluten. Vi anser att regering och riksdag skall fatta beslut om fördelning av nationalprodukten på investeringar och konsumtion och även på investeringsområdena i stort. Vem fattar annars besluten? Ja, inte är det konsumenterna, utan det är andra maktgrupper i samhället som gör det. Man kan inte vifta bort detta problem med hänvisning till det fria konsumtionssamhället. Herr Strängs liberala inställning kom till uttryck även när han tog upp miljöfrågorna och åberopade professor Dahmén och framställde dennes synpunkt så — vilket han själv instämde i — att man skall få skita ner hur mycket som helst bara man betalar för sig. Jag kan inte dela den uppfattningen. En sådan uppfattning kan inte få ligga till grund för samhällets miljöpolitik att en medborgare, de företag, de grupper som kan betala skall ha rättighet att fördärva miljön hur mycket de vill. Den frågan bör nog finansministern tänka över en gång till. Jag vill ta upp en annan fråga med honom, som gäller företagsbeskattningen. Vårt parti är det enda som har följt en klar linje när det gäller beskattningen av de stora förmögenheterna och arven. Vi vill också att det skall göras en allmän utredning om företagsbeskattningen. Jag vill gärna veta, varför den tidigare igångsatta utredningen om företagsbeskattningen inte fortsattes, varför den först lades in i kylskåpet av finansministern och nu har fått frysa till döds. Jag tror att en allmän översyn av företagsbeskattningen är mycket angelägen. En sådan har också krävts av de stora löntagarorganisationerna: Landsorganisationen och TCO.

Herr talman! Får jag först säga att jag har svårt att föreställa mig en mera fruktansvärd torped än den som herr Sträng nyss satte under manipulationsteoriernas ark. Jag tror att hans position i det fallet är mycket stark. Däremot är hans position verkligen inte stark när det gäller vad som borde ha gjorts 1968 utöver vad regeringen gjorde — observera, herr finansminister, att det gäller kalenderåret 1968! Det är riktigt att vi i januari månad lade fram förslag om en mera expansiv politik, i mycket stor utsträckning bestående av selektivt insatta åtgärder. Det sades i den motion som herr Hedlund och jag väckte att de av regeringen föreslagna åtgärderna syntes oss otillräckliga. Samtidigt sades det emellertid också att det var klart att en hög beredskap krävdes, så att i händelse av en snabb konjunkturförbättring under vintern 1968/69 eller månaderna därefter den expansiva politiken kunde dämpas. De inslag vi särskilt tänkte på var en tidigareläggning av försvarsbeställningar och en utökning av vägarbetena i Norrland — åtgärder som regeringen i viss utsträckning vidtar nu. Jag måste verkligen säga, herr talman, att de människor som det här i första hand gäller skulle haft större an ledning att tacka sin himmelske Skapare om finansministern velat lyssna till dem och till oss när det gällde åtgärder som skulle vidtas i början av 1968. Detta har ingenting att göra med beredskapen mot den senare insättande högkonjunkturen. Finansministern avstår från att gå vidare i debatten om utvecklingen av det framtida ekonomiska systemet här i landet. Jag får då ännu en gång säga att det inte är någonting likgiltigt, som man bara kan sudda bort, att de båda största arbetarekommunerna, Stockholms och Göteborgs, i socialiseringsfrågorna har en inställning som är helt skild från den som finansministern här representerar. Det är någonting som man inte bara kan rycka på axlarna åt, och det är väl inte märkvärdigt om detta föranleder frågor som riktas till hela regeringen. Till slut, herr talman, vill jag säga att vi nu har en högkonjunktur i de södra och mellersta delarna av landet. Jag tror att det finns anledning för finansministern att, liksom vi gjorde 1968, tänka på att det naturligtvis kommer en vändning igen. Jag tror att statsmakterna då bättre än hittills kan hjälpa till genom att i tid vidta exportfrämjande åtgärder för att stödja det svenska näringslivet. Det tar nämligen också tid att arbeta sig in på olika marknader.

Herr talman! Som herr Wedén redan har påpekat förbigick herr Sträng resonemanget om de selektiva åtgärderna, t.ex. ökat vägbyggande och ökade industribeställningar med tonvikt på skogslänen, där man hade stor arbetslöshet och åtgärder av detta slag alltså kunde sättas in. Jag skall inte ta upp investeringsfonderna igen, eftersom min tid är starkt begränsad, men jag vill säga till herr Sträng att det inte bara inom cen terpartiet finns en enhällig uppfattning, att regeringen icke har skött denna sak på ett tillfredsställande sätt och att man i större utsträckning borde ha utnyttjat investeringsfonderna i lokaliseringspolitiskt syfte. Jag är övertygad om att det i dag även inom Övriga partier finns många som har sympatier för den uppfattning som vi så ofta har givit uttryck åt. Herr Sträng gav 90 miljoner av frisläppta investeringsfondsmedel till en storindustri i ett storstadsområde, och samtidigt gav han, om jag inte minns fel, 10 miljoner, alltså en ganska liten smula, för investeringar i ett skogslän. På det sättet kan man inte klara arbetslösheten i norrlandslänen och vissa angränsande län. Vår kritik på den punkten står alltså fast. Mot bakgrund av detta kräver vi nu att det skall införas speciella investeringsfonder för företag var som helst i landet och att företagen skall få använda medlen om de sätter in dem i investeringar inom speciellt arbetslöshetsdrabbade områden. Så till sist några ord om lönerörelsen. Herr Sträng sade att samordningen i år inte hade tett sig så lätt att realisera och att detta skulle vara ett skäl mot stabiliseringskonferenser. Om någonting står klart efter vad som hände 1966 och vad som har hänt i år är det emellertid att det behövs en bättre samordning. Att löntagarorganisationerna har olika intressen och måste resonera sig samman är klart, och det går inte att skapa större jämlikhet utan en bättre samordning än som nu förekommer. Herr Geijer kastade för ett år sedan fram tanken, att staten skulle blanda sig i avtalsrörelsen. Jag ställer då frågan: Varför skall inte vi med bibehållen förhandlingsrätt och förhandlingsfrihet kunna finna former för en samordning på frivillig väg?

Herr talman! Finansministern sade att skattedebatten skulle vinna på att det funnes konkreta utredningsförslag på bordet. Jag håller gärna med om att det alltid är lättare att diskutera, om man har tillgång till ett stort och genomtänkt sakmaterial, och detta ger mig anledning att ställa en allvarlig fråga till finansministern. Vi fick höra tidigare att vi under 1970 kan vänta oss ett stort skattepaket från regeringen. Ännu har det icke tillsatts i varje fall någon parlamentarisk utredning som skall behandla denna sak, såvida det inte gäller reminiscenser av 1960 års skatteberedning. Man får därför förmoda att herr Strängs egna goda och förtjänstfulla medarbetare håller på med detta arbete inom lyckta dörrar i herr Strängs eget kansli. När skall då den allmänna debatten om en så viktig skattefråga äga rum? Skall den smygas på riksdagen i form av en proposition, eller skall vi plötsligt få en omfattande departementspromemoria med så kort remisstid, att någon egentlig skattedebatt inte kan föras? Finansminister Strängs påstående om hur skatteärendena skall behandlas motiverar alltså en mycket allvarlig fråga. Till slut vill jag säga att vi naturligtvis kan strida om ord. Jag tycker att orden liberal och liberalisering många gånger är bra uttryck, men det var inte de orden jag använde i samband med förmögenhetsbeskattningen. Jag har just sett efter i protokollet, och jag hoppas att herr Sträng korrigerar sina egna anteckningar.
Herr talman! Det väsentliga var ju att herr Holmberg i sitt första inlägg inte gjorde distinktionen att det var de mindre förmögenhetsägarna och de mindre arven som han ömmade för, utan han talade rent generellt om att här var det nödvändigt med lindrigare beskattning. ligtvis fortsätta att diskutera vem av oss som är mest manipulerad. Jag vågar utifrån det historiska perspektivet med full förtröstan överlämna åt vem som helst att avgöra om det är jag eller herr Hermansson som råkar vara mest manipulerad. Herr Hermansson tog sedan upp frågan om miljöpolitikens kostnader, vilket är en mera reell fråga. Jag tyckte det var intressant att få den belyst, och jag försökte belysa den i mitt första inlägg. Det kostar att driva miljöpolitik. Man kan betala det på flera sätt. Man kan betala det genom att direkt finansiera det över statsskatten, man kan betala det genom att lägga avgifter på den produktion som föranleder miljöförstöringen. En del kanske föredrar det ena, en del det andra. I realiteten är det väl på det sättet att, oavsett vilken väg man går, det i sista hand är konsumenten som får betala. Därest man lägger avgiften på den som producerar de miljöfarliga produkterna, tar han ju ut kostnaderna i sista hand av konsumenten. Jag kan säga att frågan är, om man skall betala det via en direkt eller indirekt beskattning, men det måste betalas. Det var det jag ville illustrera, och i den debatten har det förts diskussioner om olika finansieringsfrågor. Jag fann till min överraskning att herr Hermansson tycks leva i en värld, där han tror, att detta kan ordnas utan att det kostar någonting och utan att någon behöver betala kostnaderna. Det blir naturligtvis ganska tradigt att hålla på att stöta och blöta detta om vad som hände under 1968. Herr Wedén cilerar vad man från oppositionens sida tyckte i januari månad. Jag citerade vad man från oppositionens sida tyckte de sista dagarna i maj månad 1968. Herr Wedén talade om att man borde tidigarelägga försvarsbeställningar. Vi prövade det under den föregående vintern. Men att efter den sista maj 1968 hålla på att ytterligare skjuta på be ställningarna skulle ha varit felaktigt, och jag tror att herr Wedén ger mig rätt i det. Jag kanske missförstår herr Wedén.

Som kammarens ärade ledamöter torde ha observerat har vi funnit oss nödsakade att sätta upp anslag om fortsättande av detta plenum klockan 19.30, efter sedvanlig middagspaus. Jag beklagar att det arrangemanget blivit nödvändigt, men med hänsyn till arbetsförhållandena här i riksdagen, inte minst stenografernas, och med hänsyn till de 18 talare som återstår på listan har detta ansetts ofrånkomligt. Jag vågar emellertid rikta en vädjan till dessa 18 talare att i möjligaste mån koncentrera sina inlägg, så att vi åtminstone kan gå till votering i dessa frågor före midnatt.